Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 30 behandlas regeringens proposition om våldsskildringar i rörliga bilder, eller för att använda den beteckning som är mer allmän: videovåldet. Propositionen har av kulturutskottet remitterats till konstitutionsutskottet som har avgivit ett yttrande, vilket finns fogat till betänkandet. Det är säkert inte fel att påstå att det inte finns en enda riksdagsman som inte vid politiska möten någon gång stött på människor som tagit upp frågan om videovåldet. Den vanligaste repliken har varit: Ni måste förbjuda videovåld. Lärare och förskollärare har på föräldramöten och i sina egna organisationer haft långa diskussioner om förekomsten av videovåld och hur man skall hejda det och också om följderna för barn av att se på skadliga videofilmer. Hemoch Skola har gått ut med kampanjer i liknande syfte. Det är lika rätt att påstå att varje politiker, varje ledamot av denna kammare och varje människa som har med barn att göra hyser en stark motvilja mot att barn, ofta i känslig ålder, skall utsättas för våldsskildringar av en karaktär som t.o.m. den vuxne med fasa ryggar tillbaka inför. Det råder i utskottet full enighet om att bestämmelsen om förbud mot olaga våldsskildring enligt brottsbalken 16 kap. 10 b § skall efterlevas. Denna lag kriminaliserar spridning av alla slags bilder som skildrar sexuellt våld gller tvång liksom rörliga bilder som innehåller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor och djur. I den allmänna debatten förbigås ofta att denna lag finns och gäller och att brott mot densamma för närvarande straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Utskottet följer här propositionens förslag om att brott mot denna lagbestämmelse skall straffas med fängelse i högst två år. Detta innebär en avsevärd straffskärpning. Dessutom får det höjda maximistraffet till följd att det blir ökade möjligheter till beslag och förverkande av filmerna i fråga, och bestämmelserna om anhållande och häktning blir genom höjningen av straffmaximum tillämpliga i betydligt större utsträckning. Dessutom förlängs preskriptionstiden från två till fem år. Utskottet är också enigt i fråga om ytterligare en ändring av denna lag. Det gäller då uppsåtet. I dag gäller att endast uppsåtliga gärningar är straffbelagda. Var och en kan tänka sig svårigheterna i att bevisa sådan uppsåtlighet. Uthyraren kan helt enkelt hänvisa till att han själv inte hinner se alla videogram, och hur skall han veta att det förekommer olagligt våld i filmen i fråga? Enligt det nya förslaget skall också oaktsamma handlingar kunna bestraffas, och det gäller då när spridningen sker yrkesmässigt eller i förvärvssyfte. Fru talman! Jag tror att man inte ofta nog kan peka på att vi redan har en lagstiftning som förbjuder spridning av filmer och videogram med grovt våld. Den straffskärpning som nu sker lägger ett stort juridiskt ansvar på var och en som hyr ut eller på annat sätt distribuerar videofilmer. Lagen stadgar dessutom att det ansvar som jag här redogjort för inte vilar på den som distribuerar filmer och videogram som godkänts av biografbyrån. Var och en som vill känna sig säker kommer naturligtvis att se till att filmer där tveksamhet råder om lagligheten i förekommande våld förhandsgranskas av biografbyrån — precis som filmerna skall förhandsgranskas för att det skall fastställas om de är tillåtna för barn i någon av de nu befintliga åldersgrupperna. I den allmänna debatten har gång på gång krävts förhandsgranskning av alla videofilmer. Det finns naturligtvis många synpunkter på detta. Den vanligaste är säkert att detta anses skola utgöra en garanti för att både barn och vuxna aldrig skall behöva utsättas för sådant våld som är olagligt. Det är en orealistisk tanke eftersom spridning redan i dag är olaglig — och övertramp förekommer. Det finns filmer som är godkända för vuxenvisning, men som är barnförbjudna. Det är de som rankas högst av de ungdomar som ser det som en sport att komma över dem och se dem. Här vill jag gärna hänvisa till rapporten Videofilmer och videotittande hos skolbarn, utförd vid institutet för massmediastudier. Den rapporten omfattar perioden 1981—1987 och visar att konsumtionen av barnförbjudna filmer var avsevärt mycket större vid början av 80-talet än nu. Andra, mer seriösa, filmgenrer har tagit över ungdomarnas intresse. Det tycker jag är glädjande. En annan synpunkt på obligatorisk förhandsgranskning av alla videofilmer är emellertid av större vikt. Den bygger på vår skyldighet att värna yttrandefriheten. Det är med stor tillfredsställelse vi moderater konstaterar att regeringen i sin proposition avstår från ett förslag om allmän förhandsgranskning. Regeringsformen kräver att inskränkningar i grundlagsskyddet för yttrandefriheten skall knytas till de behov som föranleder restriktioner. Den effekt som inskränkningarna medför skall således stå i proportion till ingripandet. Eftersom censur på videomarknaden inte kommer att utrota extremvåldet, t.ex. därför att det finns en svart marknad och därför att direktimport alltid är möjlig, kommer effekten inte att stå i proportion till ingripandet och därmed inte vara förenlig med grundlagen. Vi delar de synpunkter på detta som framförs i propositionen. Men, fru talman, kravet på att ur yttrandefrihetssynpunkt jämställa alla framställningar, dvs. skrift, bild och rörliga bilder, kräver likaställning också när det gäller att fastställa den ansvarige för produkten. Vi anser det nödvändigt att också för filmer och video ha en ansvarig utgivare. Centern, folkpartiet och vi moderater har i reservation 2 yrkat att detta krav skall ges regeringen till känna. Utskottsmajoriteten, liksom KU, delar uppfattningen om värdet av att en bestämmelse om ansvarig utgivare kommer till stånd men vill inte göra ett tillkännagivande. Vi anser också att en ny 18-årsgräns bör införas. I detta vårt yrkande styrks vi av filmgranskningsrådet och biografbyrån. Med den syn på yttrandefrihe ten som vi har i vårt demokratiska samhälle är det angeläget att vi vidtar särskilda åtgärder för att skydda inte bara barn utan också ungdom. Det är stor skillnad mellan vad en 16-åring och en vuxen ”tål” att se. I de flesta västländer finns en högre gräns än vår 15-årsgräns, och vi kan inte se någon orsak till att andra förhållanden skall råda här. Med det ökade straffet för olaglig spridning som ligger i förslaget kommer mycket starka kontrolluppgifter att åvila uthyraren av videogram, och genom att ha ytterligare en åldersgräns minskar risken för att unga människor tar till sig videogram som för dem måste anses skadliga. Det är obegripligt varför utskottsmajoriteten inte redan nu velat följa detta förslag. Det är mot bakgrund av förslaget om införande av en ansvarig utgivare man skall se det moderata yrkandet i reservation 1 om avslag på förslaget till lag om granskning och kontroll av filmer och videogram och till lag om ändring i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Vi går därmed emot att biografbyrån får resurser för inspektion och kontroll. Biografbyrån skall inte ägna sig åt polisiära uppgifter. Den skall ägna sig åt information, upplysning och utbildning, eftersom det är på biografbyrån som dagens erfarenheter och det verkliga kunnandet finns. Det har kulturutskottets ledamöter kunnat övertyga sig om genom ett besök på biografbyrån. Därför behövs det inte heller något råd som föreslås i propositionen. Förslaget om tillsättandet av ett råd verkar vara opportunistiskt och tillkommet för att öka byråkratin. Biografbyrån kommer däremot att behöva ökade anslag på grund av det ansvar för information och andra åtgärder för att begränsa våldsskildringar som vi anser skall åvila byrån. Vi föreslår därför att anslaget skall höjas med 750 000 kr. I reservation 7 tar vi upp frågan om kammarrättens sammansättning. Vi ansluter oss till vad som sägs i propositionen, nämligen att man inte bör tillskapa särregler om expertmedverkan i domstolar om inte tvingande skäl påkallar det. Vi anser inte att några sådana tvingande skäl föreligger i dessa fall. I stället bör nämndemän ingå i kammarrätten vid handläggning av mål enligt denna lag. Fru talman! Det jag mest önskar skall komma fram av debatten här i dag är kunskap om den videovåldslag vi redan har och om vilken enighet råder. Barn skall inte utsättas för att ägna sin tid åt att se vidriga videogram. De enda som när det verkligen gäller kan hindra dem från det är familjen, dvs. föräldrarna. Det är på något sätt uppgivet när man i den allmänna debatten hör dessa krav på censur utan att inse att barnförbjudna filmer och videogram alltid kan skaffas fram av dem som så önskar. Olagligt — ja — men i första hand faller ansvaret för vad barnen ser på föräldrar och vårdare. Biografbyrån kommer — liksom hittills — att fastställa vilka åldersgränser som gäller för olika videogram. Den gör det genom att granska dem, men det kommer också att finnas videogram som inte granskats och som därmed inte är tillåtna för barn under 15 år. Jag hade önskat 18-årsgränsen. Många av videogrammen innehåller våld, men inte sådant våld att spridning av kassetterna är olaglig. Det är svårt att se vad förespråkarna för förhandsgranskning ser för skillnad om nu också dessa videogram hade förhandsgranskats. De hade likafullt varit tillåtna för alla över 15 år, och likafullt hade barn och ungdom kommit över dem. Jag ser frånsett den yttrandefrihetsmässiga sidan också en fara i att på något sätt genom förhandsgranskning legitimera ganska starka våldsfilmer. Den legitimationen kan medföra att föräldrar säger: ”Nåväl, den är granskad av biografbyrån så den är väl inte så farlig, trots att den är stämplad barnförbjuden.” Tvärtom, med det förslag som nu kommer att gälla kommer en förhandsgranskning i första hand att innebära att fastställa åldersgränserna. Är filmen då ogranskad och därmed inte tillåten för barn under 15 år finns möjligheter att i efterhand anmäla den som spridit den om man anser att framställningen bryter mot videovåldslagen. Fru talman! Jag vill också peka på att utskottet gjort en ändring i propositionens lagförslag. Det är ju vid många tillfällen som ett videogram inte skall behöva granskas. I propositionen tas som exempel filmfestivaler. Ett sådant medgivande ges av biografbyrån, och utskottet föreslår att denna möjlighet skall vidgas till att gälla också filmer och videogram vid annat konstnärligt eller ideellt evenemang. Det gäller då verksamhet vid kyrkor, samfund eller andra ideella organisationer som därmed besparas granskningsavgift för t.ex. visningen av en film om missionärslivet i Afrika. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationer med mitt namn under och i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I princip ställer vi oss bakom de förslag som regeringen presenterat i propositionen om våldsskildringar i rörliga bilder. Det rör sig om svåra och känsliga frågor, men vi tycker att regeringens bedömningar är väl avvägda. Film och video är olika tekniska medier för i princip samma typ av rörliga bilder och bör formellt vara jämställda. Det är de nu i svensk lagstiftning: för båda gäller obligatorisk förhandsgranskning vid offentlig visning. Den sedan 80 år gällande principen att den obligatoriska förhandsgranskningen skall gälla just offentlig visning bör bibehållas. Film i slutna sällskap, såsom en filmstudio eller en förening, bör fortfarande kunna visas utan granskning. Obligatorisk videogranskning skulle innebära att detta inte längre vore möjligt och att film och video inte längre skulle vara formellt jämställda. En lag om obligatorisk videogranskning skulle ge intryck av att staten tar hand om och löser ett problem som huvudsakligen är ett föräldraansvar. Det finns tvärtom goda skäl att ytterligare betona det personliga vuxenoch föräldraansvaret, som bl.a. återspeglas i de uppmjukade, lägre åldersgränserna. Censur för myndiga, vuxna människor är i princip en orimlighet i ett öppet, demokratiskt samhälle. Vi accepterar alla vissa restriktioner för barn och ungdomar i alla möjliga sammanhang. Men de skall då främst vara inriktade mot just barn och ungdom. Med ungdom avser jag här även dem mellan 15 och 18 år, eftersom vi förespråkar införandet av en 18-årsgräns. Det finns — om man nu vågar säga det utan att såra människor med ärligt och respektabelt uppsåt — en tendens att blanda ihop omsorgen om barn och ungdom med en stark indignation över att vissa typer av filmer över huvud taget förekommer. Argumentet ”sån”t här borde över huvud taget inte få finnas” förekommer rätt ofta. För att staten skall ingripa med åtgärder inom yttrandefrihetsområdet, krävs dock mer än en sådan indignation. De s.k. extremvåldsfilmerna finns i rotation, men de är inte längre så alldeles lätta att få tag i på öppna marknaden. De tycks mest cirkulera i piratkopior som en lag ändå inte kommer åt. Det stora problemet är inte dessa kvardröjande skräpfilmer som kom till oss i vågen i början av 1980-talet. Det stora problemet är att barn och yngre ungdomar tittar på barnförbjudna, men vuxentillåtna, filmer med våldsinslag. Det kan videogranskning inte göra något åt ens teoretiskt. Både statistik från branschen och de undersökningar vi känner till — främst Jonas Walls undersökning åt våldsskildringsutredningen — visar att det som hyrs ut mest är samma filmer som varit populära på bio. Lagstiftning måste vara till för att ge medborgarna klara besked om vad som är tillåtet — och det skall helst vara förutsägbart, så att man i förväg vet om det är olagligt eller inte. Framför allt är det olämpligt att använda lagstiftning för att ge allmänt moraliska pekpinnar. Det måste finnas en skillnad mellan vad som är olagligt och vad som bara är olämpligt. Ingen har föreslagit avskaffandet av efterhandsansvaret enligt brottsbalken 16 kap. 10 b§, dvs. gamla videovåldslagen. Där sätts de yttersta gränserna, och med den nya straffskalan, inkl. möjligheten till kännbara företagsböter, bör den effektivare hjälpa till att undergräva de ekonomiska förutsättningarna för olagligheter. Där bör också den nya tillsynsorganisationen kunna spela en viktig roll. Det är inte realistiskt att tro att man kan ha samma kontroll över alla nya medier som över den lättbevakade traditionella biomarknaden. Video är redan mycket svårare, kabel ännu svårare och direktsändande satellit helt omöjlig. Vi vill egentligen gå motsatt väg: dvs. beträffande alla dessa medier starkare betona den upplysande, vägledande och opinionsbildande rollen. Videogranskning skulle kräva en betydligt större biografbyrå som skulle få ägna avsevärd del av sin tid åt att titta på från censursynpunkt helt ointressant material, t.ex. om hunddressyr, sportfiske och annat som också hyrs ut kommersiellt på video. Och ändå skulle biografbyrån inte komma åt den svarta marknaden. Oron för och omsorgen om barn och ungdomar får inte alldeles knäcka principen att man i sitt privata hem måste ha något större frihetsutrymme än på offentliga tillställningar. Det är svårt att acceptera den princip som uttryckligen gäller i Storbritannien och i viss mån i Finland, att man har strängare kriterier för det som får ses i hemmen på video än på offentlig bio. I Storbritannien gäller vid bedömning sådana strängare kriterier; i Finland får inte videodistribueras filmer, som på bio fått åldersgränsen 18 år. Det av regeringen föreslagna rådet har fått en lång rad uppgifter av positivt och konstruktivt slag, vilket är en bättre väg att gå än genom fler förbud. Biografbyråns nya tillsynsorganisation kommer att dela sitt engagemang mellan övervakning och information. Biografbyrån skall aktivt övervaka marknaden och se till att lagbrott beivras mer systematiskt än nu. Biografbyråns ADB-register över distributörer och detaljister bör vara en bra utgångspunkt för att få reda på mycket om marknaden — särskilt i kombination med motsvarande register över titlar som Arkivet för ljud och bild har. Vi anser att ett system med ansvarig utgivare snarast bör införas och att ytterligare en åldersgräns vid 18 år bör införas. Då kan på sikt vuxencensuren upphöra och ersättas med ett konsekvent genomfört system med efterhandsansvar. Fru talman!

Fru talman! Den proposition som ligger till grund för det ärende som vi nu behandlar, kulturutskottets betänkande 30, är till stora delar mycket bra, vilket också avspeglas i att det i det närmaste är ett enigt utskott som står bakom detta betänkande. Det finns naturligtvis några väsentliga frågor där vi skiljer oss åt. Jag börjar med att ta upp en fråga som har diskuterats under många år, nämligen frågan huruvida man skall ha en obligatorisk förhandsgranskning av filmer och videogram ”för privat bruk”, som det uttrycks i kulturutskottets betänkande. Denna fråga har varit föremål för många debatter. Under tiden som debatten har pågått, har opinionstrycket från våra väljare stigit för att en sådan förhandsgranskning bör införas. Alla vi ledamöter av riksdagen får ganska ofta brev och framstötningar om detta. Jag kan därför utgå ifrån att det finns en majoritet som vill ha en förhandsgranskning. Man lyckas dock inte ens den här gången att få till stånd denna förhandsgranskning. Men tillfället är gyllene, enligt centerns mening. Genom de tilllägg till propositionen som centern föreslår skulle man få en enhetlig lagstiftning. Vi föreslår att det skall vara samma regler för videogram som gäller för filmer som visas offentligt. Det finns många orsaker till vår inställning. Till att börja med är det näringsverksamhet som utgör grunden för denna verksamhet. Därvidlag finns det ingen skillnad. Man producerar videogram för uthyrning eller för visning på biograf. Det föreligger ett näringsintresse i båda fallen. Därmed finns det förutsättningar för att likställa filmer och videogram. Utskottsmajoriteten förlitar sig på att regeringen noga följer utvecklingen. Det är ett ganska välkänt recept här i riksdagen. Jag skall inte säga att utvecklingen på videomarknaden har blivit värre, men den är illa nog som den är. Därför borde man vidta dessa åtgärder nu. När regeringen tidigare har följt samma utveckling har man avvaktat resultat från utredningar. Så sent som den 15 november i fjol debatterades frågan här i kammaren. Centerledamoten Birger Andersson gjorde en mycket förnämlig genomgång av hur det ser ut i Norden och i delar av Europa. Det går att ta del av den riksdagsdebatten genom snabbprotokollet från den 15 november. Jag ansluter mig till den uppfattning som han avspeglade där. Frågan är då om man skall fortsätta att följa utvecklingen på det här sättet. Vi från centern är icke övertygade om att regeringen inom en rimlig framtid kommer att lägga fram förslag, som skulle kunna ta upp den här frågan så att man skulle kunna lösa den med en granskning av de videogram som hyrs ut för privat bruk. Tillfället är faktiskt nu i samband med denna proposition. Folkopinionen har inte bromsats eller tonats ned. Det finns anledning att göra några kommentarer till det som har sagts här av tidigare talare. Ingrid Sundberg sade att det måste vara svårt att vara videouthyrare, eftersom man inte kan se alla filmer själv. Man vet inte om det ingår scener som är opassande eller helt enkelt inte tillåtna. Det är en av orsakerna. Videouthyrarna skulle kunna känna sig mycket säkrare i det fallet om det fanns en förhandsgranskning. Om filmerna är försedda med nödvändiga dokument så vet man ju det. Man borde inte kunna fällas i efterhand för sådana filmer, eftersom de är förhandsgranskade. Man kan därför känna sig säkrare som uthyrare. Motståndarna till den obligatoriska förhandsgranskningen har sagt att den egentligen inte kan vara någon fråga för lagstiftning. När det gäller barn och ungdomar har naturligtvis föräldrarna ett stort ansvar. Det är riktigt. Det finns ett föräldraansvar. Vi har dock inte uppfattat opinionen på så sätt att föräldrarna skulle ropa på förhandsgranskning för att kunna avsäga sig ansvaret. Föräldrar, lärare och i princip alla andra som arbetar med barn och ungdomar vill ha lagstiftningen som ett stöd — inte för att avsäga sig något ansvar. Otvivelaktigt blir vi också i vårt samhälle alltmer tillvänjda när det gäller våld. Man kan bara gå till sig själv i den frågan och fundera över vad man reagerade över för tio år sedan och vad man reagerar över i dag. På detta sätt fortsätter samhället att utveckla större tillvänjdhet, vilket också har intresserat många forskare. De försöker nu forska i vad detta innebär för samhället i övrigt. Vad får denna tillvänjdhet för konsekvenser på alla andra områden? Vi kommer säkert att få anledning att diskutera den utvecklingen mycket framöver. Det har också sagts att detta inte skulle vara förenligt med tryckfriheten, osv. Införande av en sådan här förhandsgranskning skulle vara detsamma som en åstramning av åsiktsfriheten. Detta argument har nog tonats ned på sistone. Jag tycker att redovisningen av hur det ser ut i andra länder ger oss som vill ha förhandsgranskning argument för att detta är fullt möjligt. I annat fall är det så, att man i Sveriges riksdag tycker att man slår illa vakt om yttrandefriheten i de andra länderna. Jag tror inte det. Det går inte att vara tvärsäker på att det förhåller sig på det sättet. Vi bedömer det således som fullt möjligt. Om man i kulturutskottets betänkande studerar vad konstitutionsutskottets majoritet har sagt, så finner man att dessa argument inte är av sådan art att de skulle förhindra införande av förhandsgranskning. Jag sade att man nu har möjlighet vid riksdagens beslut i dag att medverka till att det blir en förhandsgranskning. När man tittar på de motioner som är väckta är det inte minst intressant att ta del av de kvinnliga socialdemokratiska ledamöternas åsikt i denna fråga. Enligt vad jag förstår går de bra mycket längre än vad partiet gör för övrigt. De som vill verka för att vi skall få en sådan här förhandsgranskning — även om det kommer att ta ett antal år — kan lämpligen stödja reservationen i dag. Det skulle vara ett stort steg framåt. Jag började med att säga att det är mycket som är bra i denna proposition. Man säger att det kanske inte skulle vara så effektivt att införa det här rådet, att det skulle bli byråkratiskt osv. Vi tror inte det från centerns sida. Vi tror att alla dessa förslag faktiskt är bra. De drar åt samma håll. Det är bara frågan om den obligatoriska förhandsgranskningen som saknas. Finge man nu med den också, skulle det säkert bli ett mycket stort steg framåt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 9 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall bara göra en kommentar. Jan Hyttring hänvisade till den videouthyrare som skyller på att han inte kan se alla filmer. Så blir det med den lag som gäller i dag. Om det förslag som kulturutskottet nu har lagt fram och som följer propositionen går igenom kan detta förändras så att det blir olagligt så fort han hyr ut filmen, eftersom uppsåtlighetsrekvisitet har tagits bort. Det argumentet håller således inte. Om han sprider filmen kan han straffas med upp till två års fängelse. Dessutom har man tagit bort kravet på uppsåt. Jan Hyttring lägger fram sina synpunkter och för ett resonemang som jag inte riktigt förstår. Den förälder som skall hyra en film till sitt 14-åriga barn går naturligtvis och hyr en granskad film, vilket garanterar att filmen är tillåten för barn under 14 år. Den förälder som hyr en film till ett 16-årigt barn kan få en film som inte är förhandsgranskad. Den innehåller våld. Det verkar som om Jan Hyttring tror att i och med att filmerna förhandsgranskats så har våldet försvunnit. Men filmen är ju tillåten för vuxna, så jag kan inte se någon skillnad.
Fru talman! Det förhållande som Ingrid Sundberg beskriver må fungera när man hyr sina filmer i en videobutik. Om man umgås med ungdomar så vet man emellertid att de ofta lånar filmer sinsemellan. Någon hyr en film, och sedan kan den faktiskt vandra i ytterligare några hushåll. Visserligen står det på alla filmer att man inte får göra så, men man måste ändå utgå ifrån hur verkligheten är. Som förälder — jag kanske inte heller har tid att alltid se filmerna tillsammans med barnen, vilket naturligtvis är det bästa — skulle jag sätta värde på att kunna se på kassetten om filmen verkligen är granskad och för vilken åldersgräns som i så fall gäller. Det har jag ingen möjlighet att göra i dag.
Fru talman! Åldersgränserna har Jan Hyttring möjlighet att se på kassetterna redan i dag. Jag vidhåller dock att oavsett om filmen är granskad eller inte så är det ingen garanti för att den inte innehåller våld. Det är inte olagligt att visa våld som inte är av alltför grov form, som beskrivs i videovåldslagen. Det är ett missförstånd att, som förespråkarna för förhandsgranskning, tro att en censur eller förhandsgranskning skulle medföra att filmerna inte innehöll våld. Om det ändå vore så! Men så är det inte. Jag tycker lika illa om våld som Jan Hyttring.
Fru talman! Nej, jag har aldrig sagt eller försökt att påstå att filmerna inte innehåller våld, men det finns ju faktiskt våldshandlingar av skilda slag. Det är det hela systemet med granskning bygger på. Det är ju ingen som har hävdat att spelfilmer och annat inte innehåller något våld. Tittar man på TV så innehåller sändningarna också våldsinslag. Det är ju inte det diskussionen rör sig om, utan det är vissa våldsinslag som icke skall förekomma. Det är det som är utgångspunkten för den här förhandsgranskningen.

Fru talman! Förbudet mot våldsfilmer finns redan. Vi vill bara att förbudet skall börja gälla från rätt tidpunkt, dvs. från det att filmen har börjat visas. Det är det förhandsgranskningen gäller. Jag ser inte med tillfredsställelse att regeringen inte har föreslagit en förhandsgranskning, vilket socialdemokraternas kongress arbetade för tidigare. Vi anser inte att man behöver en ytterligare åldersgräns. De två reservationer som miljöpartiet står bakom — alltså även den första, vilket Ingrid Sundberg glömde att nämna i sitt anförande — räcker för att sanera marknaden tillsammans med de åtgärder som också föreslås i betänkandet. De åtgärderna är mycket bra förutom att vi tycker att detta fattas. Vi vet hur många barn som är ensamma på eftermiddagar och kvällar. Dessutom kan vi inte passa våra tonåringar — hur skall man kunna följa en 14-, 16 eller 17-åring? Det är ju helt orimligt att föräldrar skall kunna göra det. De kanske har ett lekskolebarn och ett ytterligare barn. 12-åringen skall skjutsas till ishockey. Det är föräldramöte för lekskolebarnet och så skall man dessutom kontrollera vilken video tonåringen tittar på hemma eller hos sina kamrater. Jag tycker att Ingrid Sundberg blundar för den verklighet som Christer Olsson har beskrivit i sin bok om kampen mot videovåldet. Hans kamp mot videovåldet är känd. Verkligheten ser inte ut på det sättet att föräldrarna kan hindra sina barn från att göra saker. Vi skall kanske inte göra det heller i alltför stor utsträckning. Men vi skall se till att det inte finns sådana här saker på marknaden. TV, video och videospel har kommit för att stanna. Den diskussionen är onödig att ta upp här i dag. Genom TV har vi fått en unik möjlighet att följa vad som händer i världen, vi kan se hur folk lever och följa olika kulturer. Vad TV har kunnat bättre än böcker, berättelser och stillastående bilder är att låta oss ta del av natur, djuroch växtliv på andra sidan jordklotet och i Stockholms skärgård. I fråga om kultur har vi kunnat se världsklassiker både inom teater och opera, och det har kunnat ge oss kulturupplevelser i rikt mått som vi aldrig hade kunnat ta del av på plats i den omfattning vi nu kan göra: artister, idrott, kultur och naturupplevelser — allt från första parkett. Videotekniken har gett oss ytterligare en möjlighet — att ta del av det vi vill när vi vill. Det här låter hittills som en dröm om information, kultur och delaktighet, och så här långt är det riktigt. Det är dock så, att i kölvattnet efter alla dessa gränslösa möjligheter har följt och följer alltjämt inte bara en massa skräp, utan också destruktiva våldsförhärligande skildringar. På det här området är det spekulation och pengar som har styrt produktionen. Det är obegripligt att det ligger så mycket pengar i att skildra våld, men samtidigt har människan under alla tider fascinerats av våld: Kejsar Neros spel på Colosseum där lejonen dödade de kristna, galgbackar där brottslingar hängdes, häxbålen, tjurfäktningar osv. I fotbollen i gamla tider sparkades t.o.m. avhuggna huvuden runt och där kan även i dag, bland publiken, våldsamma slagsmål utbryta. Miljöpartiet anser att Sveriges riksdag kraftfullt skall medverka till att minska våld i alla former. En viktig pusselbit i detta agerande är att minska påverkan på våra barn och ungdomar genom våldsvideo och TV-spel. Vuxna påverkas också. En människa som slutar påverkas är en stelnad människa, och det är i stort sett bara sjuka människor man inte kan nå och som är i det närmaste opåverkbara. Dock är en växande människa som är i utveckling den klart mest lättpåverkade. Deras främsta förebilder är vuxna i deras närhet, kamrater och det egna gänget. Men det våld som möter oss och framför allt ungdomar är till stor del inspirerat av olika våldsfilmer. Att våldet blivit grövre och numera slår mera blint, dvs. uppstår mellan människor som är helt obekanta för varandra, beror till stor del på det våld som konsumeras framför TVn. Våldskonsumenterna är för det mesta barn och ungdomar. Dessa filmer är farliga och destruktiva från inspelning och visning fram till avfallet, dvs. det våld som följer efter konsumtionen. På samma sätt är kärnkraften farlig från ritning och elproduktion och fram till avfallshanteringen. Miljöpartiet vill ha förhandsgranskning och ansvarig utgivare för filmerna — hängslen och livrem! Varför är det så farligt när barn och ungdomar vet att det bara är på låtsas? Ja och nej, en riktig politikerreplik. Med förnuftet vet de det, men med sina känslor lever de sig in i rörliga bilder på ett helt annat sätt än med andra media. Litet tafatt säger några då att de lär sig väl språk i alla fall, men de gör de egentligen inte heller. Språk lär man sig genom turtagning, dvs. att man pratar med varandra och inte bara lyssnar. Lyssnandet kan bara vara en del av språkinlärningen. Med hjälp av TV lär man sig inte heller språk på det sättet. När det gäller 12—13-åringar säger våldsskildringsutredaren Jonas Wall att kanske så många som 12 96 av dessa barn ligger i riskzonen för att ta psykisk skada av att se på våldsvideo. Det innebär att omkring 25 000 barn skulle vara i riskzonen. I en undersökning gjord av Inga Sonesson vid Lunds universitet framgår att videovåldet skadar ungdomar. Hon har följt 200 barn från lekskolan till högstadiets sista klass och under tio år studerat deras TV vanor. Pojkarna kan bli aggressiva och t.o.m. kriminella av TV och videotittandet medan flickorna oftare får känslomässiga störningar av våldsfilmerna. Inga Sonesson har belagt att sambandet är enkelriktat, dvs. det har inte samband med hur barnen lever i övrigt, utan gäller alla barn som tittar på TV och video. Det är inte bara de mest utsatta barnen som ser på våldsfilmer. 10 96 av alla barn som tittar på TV och video befinner sig i riskzonen. Det förekommer mycket våld i de nya TV-kanalerna också. Det har stiftats tre nya videovåldslagar under 80-talet. Trots detta är det fortfarande möjligt och lagligt att hyra eller köpa en videofilm med våldsinslag, trots att filmcensuren har förbjudit den. Den nu gällande lagen trädde i kraft den 1 januari 1986. Där skärps reglerna för vilka videogram som inte får spridas så att dessa regler överensstämmer med biografbyråns föreskrifter. Skildringar av sexuellt våld eller tvång, våld mot djur och sådant våld som inte har någon människa som direkt eller indirekt upphov kriminaliseras i ökad utsträckning. Den lagen fick ingen effekt. Den frivilliga förhandsgranskningen ökade dock under den här tiden, och det ser jag positivt på. Pliktexemplar och ett råd mot skadliga våldsskildringar, vilket nu föreslås i nya lagen, har vi stött i all ära. Men är det inte dags med en tydlig och klar lag i dag efter alla remissinstanser som har förespråkat förhandsgranskning? Till dessa hör SÖ, SL, TCO, Hem och Skola, Filmgranskningsrådet, statens barnfilmsnämnd, barnmiljörådet m.fl. I FN:s barnkonvetion står det att bland ett barns rättigheter ingår att vara skyddad mot information och material som är till skada för barnets välfärd. Enligt konstitutionsutskottet kan förhandsgranskning eller straffrättsliga ingripanden i efterhand vara möjliga, och de kan också kombineras. Konstitutionsutskottet skriver: ”Enligt utskottets mening bör samhället även i fortsättningen ingripa mot våldsskildringar i rörliga bilder som sprids till allmänheten.” Fru talman! Miljöpartiet vill ha både förhandsgranskning och en ansvarig utgivare för filmer. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3. Lagen mot videovåld har hittills haft liten effekt. Av 140 videogram hyrda i Stockholmsområdet skulle 89 inte ha passerat filmcensuren. Även om det är komplicerat, är det inte tekniskt omöjligt att införa någon form av förhandsgranskning också för videofilmer som säljs eller hyrs ut för privat bruk. Det gjorde man t.ex. i England redan 1985. Och förhandsgranskning av videofilm som skall visas offentligt infördes i Sverige 1986. ”Allt som kommer in i våra sinnesorgan — det vi hör, ser, känner — tänk om det stannar kvar i hjärnan hela livet? Det är ett fruktansvärt ansvar vi tar på oss när vi öser i människor en massa saker som vi inte vill att de ska ösa ur sig igen!” Detta är ett citat från Christer Olssons bok. Det är alltså detta det handlar om, nämligen att allt detta kan komma ut igen. Och vem drabbar det då? I dag skall riksdagen åter anta en ny videolag. Även om det arbete som sker i skolor, hem och arbetet med barn och ungdomar är det viktigaste för att komma till rätta med denna skamliga exploatering av unga och äldre människors sinnen, så behövs det äntligen klara och tydliga lagar, som är lätta att följa och som innebär att man dämmer upp i den flod av våld och porr som släpps in i barnkammare och vardagsrum. Det enda som man kan ha emot förhandsgranskningen är att man kan tycka synd om de stackare som skall utföra denna förhandsgranskning. Det kan vara en synpunkt, men detta får vi acceptera. Jag har inte talat om våldsporr. Men det är ytterligare ett exempel på förråande och våldsförhärligande. Det försvinner ca 150 000 barn om året i USA. En del av dem används i porrfilmer. En del av dem säljs till barnprostitution. En del av dem säljs som adoptivbarn. Men vilket ansvar tar vi i Sverige på oss om vi inte gör allt vi kan för att förhindra att detta drabbar våra barn och ungdomar? Genom pornografi tar man ifrån människor lusten och glädjen att älska. Pornografibilderna etsar sig in hos barn och ungdomar. Och vilka äktenskap och förhållanden hamnar de människor i som har skadats av detta? Vi vill att man skall våga visa barnen lust och glädje och även njutningen av det sexuella samlivet mellan människor. Men den kommersiella pornografins människoföraktande värderingar får på inga villkor stå oemotsagda. Våra barn och ungdomar får inte ensamma bli utelämnade åt denna värld. Ibland säger vi vuxna — föräldrar, lärare, barnomsorgspersonal och ungdomsledare — att vi vill att flickor och pojkar skall vara ömma mot varandra och känna kärlek och att de skall få fina och goda förhållanden. Det vill vi alla. Men vi i miljöpartiet kan inte få den ekvationen att gå ihop, nämligen att man låter dem titta på dessa videogram gång på gång och timme efter timme. Det finns väl ingen riktig studie som visar hur många timmar barn tittar på detta, men det är många. Vi skall inte blunda för verkligheten, vi skall se den som den är. Det är en förvanskad verklighet som visas och som många inte tror skadar någon eftersom det bara är fråga om bilder. När det gäller TV-spelen så kan barnen inbilla sig att de styr verkligheten. I fråga om dessa finns det många förråande exempel, bl.a. rasism och förnedring av män och kvinnor. Den 15 november yttrade Elisabeth Fleetwood sig mycket positivt om detta sätt att gå till angrepp mot våldsvideogram. Men hon ville att man skulle invänta denna proposition. Jag hade önskat att moderaterna nu följt upp detta och gett sitt stöd för dessa två reservationer där detta tas upp. Jag yrkar bifall till reservationerna. Jag väntar även på att en del folkpartister — som värnar om det glömda Sverige, gamla, svaga, handikappade och barn — skall låta sin humana människosyn ta överhand i detta sammanhang och skydda barnen mot detta. Vart har de socialdemokratiska kvinnorna tagit vägen? Och vart har kvinnorna inom vänsterpartiet tagit vägen? Jag ber er att stödja dessa reservationer, de är viktiga för våra barn.

Fru talman! Jag skall göra några principiella kommentarer till det senaste anförandet som Ragnhild Pohanka höll. Den första gäller att hon försöker ge intryck av att den mycket breda majoritet som finns i riksdagens kulturutskott när det gäller synen på förhandsgranskning tar lättare på frågor om våldsinslag i videogram. Det är inte sant. Majoriteten ser minst lika allvarligt på detta som Ragnhild Pohanka. Det är viktigt att man redan från början slår fast denna utgångspunkt. Vad som skiljer oss åt är bedömnigen av medlen för att förhindra videovåldet. Större delen av Ragnhild Pohankas anförande gav alltså ett felaktigt intryck. Prot. 1989/90:132 = detta vill jag fråga henne: Vem i kulturutskottet ställer sig inte bakom den? 31 maj 1990 Jag har personligen i Förenta nationerna varit med om att arbeta med denna Ta, a, HH konvention. Men frågan är var i konventionen det står att man skall ha censur när det gäller videogram. Det handlar åter om medlen för att nå målet. Ragnhild Pohanka säger att videovåld skadar ungdomar. Den slutsatsen är okontroversiell. Men jag skall tala om hur jag uppfattar denna slutsats. Jag delar denna uppfattning, därför att jag inte tror att videovåld är bra. Det är ett av skälen till att ett brett åtgärdsprogram måste sättas in. Jag delar i långa stycken det resonemang som fil. dr Inga Sonesson vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet för i dessa sammanhang och de slutsatser som hon har kommit fram till. Men detta gör mig inte mindre trovärdig, snarare mer trovärdig, i uppfattningen att vi inte skall ha förhandsgranskning utan att vi i stället skall sätta in ett batteri av åtgärder. Jag hoppas därför att debatten i fortsättningen inte skall handla om att de som inte vill ha förhandsgranskning tar lättare på dessa frågor, eftersom det inte är sant. Sedan hänvisade Ragnhild Pohanka till lagen om videovåld, och hon sade att den har haft mycket liten effekt. Det är förmodligen sant. Men vad vi i dag diskuterar är faktiskt en annan lagstiftning, som i en rad olika avseenden innebär en skärpning och som förhoppningsvis, och med all sannolikhet, kommer att få en positiv effekt. Man kan inte vara så lättsinnig som Ragnhild Pohanka är när hon säger att det enda som man kan ha emot förhandsgranskning är att det är synd om dem som skall tvingas sitta och granska videogrammen. Det finns faktiskt en del principiella och i en demokrati viktiga frågor som man måste fundera över. En av dem är frågan om yttrandefriheten. En annan fråga är varför man skall ha censur just när det gäller videogram. Det finns ju en rad s.k. herrtidningar, och det finns mycket pornografi på en rad andra områden som det finns all anledning att betacka sig för. Men varför skall man inte ha censur även i dessa sammanhang? Det har inte ens miljöpartiet krävt. Däremot tror vi att man med hjälp av information och diskussioner skall kunna övertyga folk. Ragnhild Pohanka hänvisade till att en rad remissinstanser har sagt ja till förhandsgranskning. Jag skall gärna säga att det inte är uteslutet när det gäller mig personligen att jag hade sagt ja till förhandsgranskning om det inte hade varit så att propositionen innehåller ett batteri av åtgärder för att man med kraft kan hävda vad vi anser vara det allmännas intresse, nämligen att minska videovåldet. Hade dessa remissinstanser fått tillfälle att ta ställning till propositionen och yttra sig över den, är jag ganska övertygad om att flera hade kommit till samma slutsats som jag och många med mig har gjort. I utskottet är det alltså bara centern och miljöpartiet som går på denna linje. Det innebär att propositionen har en ovanligt bred uppslutning. Sedan vill jag säga ett par ord till Jan Hyttring. Han säger att det, om man inte har förhandsgranskning, är svårt för videouthyraren att veta om han gör rätt eller inte som hyr ut videofilm. Det är viktigt att få den granskad och få den godkänd. Det är, Jan Hyttring, att göra det lätt för sig. Då lyfter man över ansvaret på någon annan för detta. Själv har man — detta borde miljöpartiet tänka på speciellt — inget ansvar för den produkt som man säljer. Det kan vara vad tusan som helst, bara någon annan har ansvaret för det. Hela 18 tryckfrihetsförordningen, principen om yttrandefriheten, bygger faktiskt på att jag har ett ansvar för den produkt som jag levererar, för vad jag säger, för vad jag skriver och t.o.m. för det jag just nu säger här i talarstolen. Då tycker jag att det är välgörande i en demokrati att jag tvingas att ta detta ansvar, att jag inte automatiskt får överlåta det ansvaret på någon annan. Lagstiftningen i det här fallet innebär, som tidigare har sagts, att straffsatserna skärps, att effekten blir en förlängd preskriptionstid, att möjligheten till beslagstagande ökar, att kravet på uppsåt tas bort. Man kan alltså inte längre skylla på att man inte visste. Man har faktiskt ett ansvar. Ingen kommer ifrån detta ansvar. Vi bygger ut organisationen regionalt, vilket innebär att man kan följa upp vad som händer ute i landet. Jag skall inte ägna mig åt någon större replikväxling med Ingrid Sundberg. Beträffande inspektion och kontroll av biografbyrån säger Ingrid Sundberg att den inte skall ägna sig åt polisiära uppgifter. Jag skall då säga att det inte är så unikt i och för sig i samhället att andra samhällsinstanser än polisen ägnar sig åt den typen av uppgifter. Hälsovårdsinspektionen gör det, likaså yrkesinspektionen, och en del andra myndigheter ägnar sig åt tillsyn och kontroll. Så principiellt är det inte särskilt uppseendeväckande. Det innebär förbättring när det gäller kontroll. Ute i regionerna kommer det att finnas människor som arbetar med dessa frågor. Sammantaget bör de åtgärder som regeringen föreslår kunna få bättre effekt än en förhandsgranskning. Det är möjligt att jag har fel, men jag tror inte det. Samtidigt vill jag säga — detta kan vara en signal ut till branschen — att det finns anledning att göra helt klart för sig att utvecklingen kommer att noga följas av riksdagen, av biografbyrån och av det råd som nu skall inrättas. Skulle de föreslagna åtgärderna inte ge tillräcklig effekt, blir det nödvändigt att återkomma med nya förslag. Detta bör man alltså inom branschen uppfatta som ett klart besked från utskottet. Åldersgränserna har diskuterats mycket här. Det finns naturligtvis utrymme för en hel del tyckande i det avseendet. Utskottsmajoriteten tycker för sin del att frågan om en åldersgräns på 18 år får närmare prövas av rådet mot skadliga våldsskildringar. Vi har också på några andra mer marginella punkter olika uppfattningar. Det gäller exempelvis överprövningar av beslut. Det föreslås att de skall handläggas av kammarrätten. I reservationen sägs att man inte bör ha någon expertmedverkan, vilket majoriteten anser man bör ha. Vi preciserar från majoritetens sida propositionen i ett avseende, där vi säger att de människor som skall tas in som experter i kammarrätten för handläggning av sådana här ärenden skall inte bara ha en beteendevetenskaplig bakgrund. De bör vara personer med särskilda insikter i barnpsykologi. Därmed är jag egentligen tillbaka där jag började. Här handlar det om barnens bästa. Också i ett överklagningsskeende, som är en juridisk process, måste någon i rätten kunna slåss för barnens rätt, för barnens bästa. Detta är motivet till att majoriteten säger att vi skall ha expertmedverkan och att det skall vara personer med särskilda kunskaper om och insikter i barnpsykologi. Fru talman! Med detta ber jag alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Att jag skulle ringakta de andra riksdagsledamöternas engagemang i denna fråga är totalt missförstånd. Dessutom har miljöpartiet endast två reservationer och i övrigt har tillstyrkt propositionen. Det är ganska litet med två reservationer i ett sådant här viktigt ärende. Men dessa reservationer har jag försvarat och förklarat varför vi har dem. Censur finns redan i dag. Man får ju inte visa vad som helst. Vi vill bara ingripa på ett tidigt stadium så att våldsskildringar aldrig kommer ut och kan piratkopieras. Vi arbetar också mot pornografi och våldspornografi i tidningar. Det är förbjudet redan i dag. Men det är klart att TV och video har en genomslagskraft som tidningar inte har, och det blir en förstärkning här. Dessutom handlar det här betänkandet om videofilmer och rörliga bilder. Jag vet att ni är kluvna i det socialdemokratiska partiet, eftersom det finns ett kongressbeslut om att det skall vara förhandsgranskning. Det har ni nu släppt. Det är kanske som med Öresundsbron. Man har haft samråd och sagt klart nej men sedan röstar man för en bro. Kabellagen fungerar inte heller när det gäller bl.a. TV3. Jag tycker att den skall gälla både TV3—- kabellagen diskuterar vi någon annan gång — och videofilmer. Varför tillåter vi inte att man visar vad som helst på vanliga biografer? Där kan vi ha en åldersgräns och sedan visa vad som helst, men det gör vi inte. Varför skall vi släppa våldsvideo fritt? Det finns inget skäl till det. De olika saker som har tagits upp i betänkandet tycker vi är bra, och vi tillstyrker förslagen. Så någon diskussion där behöver vi inte ha.
Fru talman! Jag vill bara passa på att rätta till ett missförstånd. Åke Gustavsson säger att jag gör det lätt för mig när jag menar att förhandsgranskningen skulle vara mycket bra för videouthyraren, att man inte skulle behöva ta något eget ansvar. Det är lösryckt i sammanhanget. Jag uppfattade det som att motståndarna till förhandsgranskningen tog upp det som något slags argument för att videouthyrarna inte kan ha sett allt och inte kan veta vad som filmen innehåller. Jag ville alltså rätta till detta. Så ansvaret finns där definitivt. Jag känner faktiskt många videouthyrare som, trots att videofilmerna skulle vara godkända för visning från viss ålder, inte skulle hyra ut dem till alla som vill därför att de vet att filmen inte passar. Jag tror att många videouthyrare tar ett mycket stort ansvar.
Fru talman! Jag skall inte gå in i någon större polemik med Jan Hyttring. Han säger att det finns ett ansvar och att det skall finnas. Det är bra, för då är vi överens. Ragnhild Pohanka säger att miljöpartiet har tillstyrkt propositionen utom på två punkter, där man har reserverat sig. Jag noterar detta. Det är bra. Det innebär att det finns en ganska bred enighet. Men så säger hon att hon inte kan vara med om att man kan visa vad som helst och frågar varför vi skall släppa våldsskildringar fria. Men detta är ju inte sant. Vi släpper icke våldsvideon fri. De som producerar och distribuerar den tvingas att ta sitt ansvar efter den skärpning av lagstiftningen som vi får. Därför kommer jag tillbaka till det som jag började med och som jag trodde att Ragnhild Pohanka var överens med mig om, nämligen att vi alla har samma mål: att sanera i våldsträsket. Vi tänkte oss emellertid delvis olika medel. När jag hörde Ragnhild Pohankas senaste inlägg måste jag tyvärr säga att det rör sig om en total missuppfattning. Vi vill inte släppa våldsvideon fri. Det är ju stolligt. Vi vill se till att de som önskar släppa våldsvideon fri, av ekonomiska eller andra skäl, skall få ta ansvaret. De skall få betala ett så högt pris att de avstår.
Fru talman! Vi menar att man så att säga skall sänka hastighetsgränserna. Det blir en häftighet i debatten när vi vill ha ytterligare ett farthinder. Vi vill sänka hastighetsgränserna när det gäller våldet. För vår del vill vi ha en effektiv lagstiftning, inte en papperstiger. Enligt vår mening blir det delvis en papperstiger, om man inte bifaller våra reservationer. Detta är vår mening. Vi står för den, och vi kommer att rösta på reservationerna och hoppas att många går över partigränserna i dag. En stor del av svenska folket vill ha en förhandsgranskning. Föräldrarna vill ha hjälp att skydda sina barn.

Fru talman! När jag en gång i tiden ombads att bli ordförande för statens barnfilmnämnd och statens barnfilmråd hade jag en alldeles klar uppfattning: principiellt riktig men i verkligheten något blåögd. Någon filmcensur ville jag inte ha. Yttrandefriheten var så väsentlig. Ett antal år med granskning av barnfilmer lärde mig hur verkligheten såg ut. Med profiten som drivkraft missbrukades yttrandefriheten hänsynslöst, och med teknikens hjälp förstärktes och förråades filmutbudet. Och varje gång som vi enligt vår uppgift ingrep mot det som kunde vålla barnen psykisk skada reagerade censurmotståndarna. Jag har faktiskt en önskan att alla de som med sådan emfas faller tillbaka på yttrandefrihetsargumentet ett antal veckor finge granska hur hänsynslösa exploatörer missutnyttjar just yttrandefriheten. Att det skulle finnas någon principiell skillnad från samhällets sida på grund av tekniken, dvs. om det är fråga om film för offentlig visning eller video, har jag svårt att se. Nu vet ju alla att utbudet sedan dess har förråats avsevärt. Enligt mitt sätt att se finns det en mycket viktig uppgift för samhället: att inte ge dubbla budskap. Vi måste också när det gäller vilka filmer och vilken video som skall tillåtas ha klart för oss vilken värderingsnorm som gäller i samhället i övrigt och agera efter den. De socialdemokratiska kvinnorna har år efter år återkommit här i riksdagen med krav på förhandsgranskning. Vi gjorde så även nu då regeringen lade fram propositionen om våldsskildringar med rörliga bilder. Jag delar den uppfattning som har framförts här i dag, nämligen att propositionen i mångt och mycket är bra. Vi instämmer i propositionen, där det står att skyddet för barn och ungdomar inte skall behöva prisges åt krafter som vill exploatera marknaden för spekulativa våldsskildringar. Man får enligt propositionen inte låta hänsynen till yttrandefriheten bli en täckmantel för kapitulation för destruktiva krafter. Att videovåldet då det förevisas för barn och ungdomar i socialt eftersatta miljöer har en förråande inverkan är nog ställt utom allt tvivel. Det är kanske viktigt att komma ihåg och beakta att en tredjedel av barn och ungdomar under 15 år tittar på barnförbjudna videofilmer. Av propositionen framgår det också att det finns ett samband mellan en del ungdomars höga konsumtion av videoskildringar och våldstendenser. Därför är det förståeligt att det behövs snara och kraftfulla åtgärder och att kravet härpå har fått ett mycket brett folkligt stöd. Som flera talare sagt återspeglar också remissbehandlingen en mycket klar majoritet för en allmän förhandsgranskning. Det är kanske litet förvånande för oss att man inte har tagit hänsyn till detta kraftiga stöd. I många andra länder finns det ju en sådan allmän förhandsgranskning. Det är alldeles självklart att en förhandsgranskning inte ensam löser problemen. Det måste bli en kombination av en serie olika positiva åtgärder. Vi alla är nog överens om att de behövs, både positiva åtgärder och vid behov restriktiva åtgärder. Det är mycket lovvärt med de informationsoch utbildningsinsatser som föreslås i propositionen. Inte minst gäller detta en bred satsning på mediekunskap inom och utom skolan. Det är naturligtvis alldeles utomordentligt att strafftiden enligt propositionen förlängs till två år. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att lagen kommer att användas, att brott mot lagen verkligen beivras. Den lagstiftning som vi hittills har haft på området har ju visat sig vara i det närmaste verkningslös. I mycket få fall har det blivit åtalsprövning. Skall lagen få effekt är förutsättningen att överträdelserna verkligen beivras. Det är utomordentligt bra att man får en serie åtgärder för att aktivera fler vuxna och organisationer när det gäller att leta efter förbjudna filmer, men enligt oss socialdemokratiska kvinnor är dessa åtgärder inte tillräckliga. Vi tycker t.ex. att det är en brist att en allmän registreringsplikt inte kommer att ge en fullständig kontroll av de varor som distribueras på marknaden. De filmer som granskas borde inte distribueras innan de visas. Enligt vår åsikt finns det här en brist i förslaget. Ett förslag finns utarbetat i bl.a. Norge, så det kunde ha funnits med någonting också i vårt förslag. Som jag sade har det socialdemokratiska kvinnoförbundet länge hävdat att det bästa sättet att komma åt videovåldet är en obligatorisk förhandsgranskning. Vi har ett kongressbeslut på detta, och det finns också kongressbeslut från den socialdemokratiska partikongressen. Här i riksdagen har vi också år efter år fört fram kravet på förhandsgranskning. Ärligt talat måste vi säga att vi tycker att det har tagit ganska lång tid, innan åtgärder nu på allvar sätts in mot videovåldet. Vi tror fortfarande att förhandsgranskning skulle vara det bästa sättet. Nu sägs i propositionen och av utskottet att det åtgärdsprogram som har föreslagits har goda förutsättningar att få en större effekt än en obligatorisk förhandsgranskning. I vår motion föreslår vi att regeringen skall återkomma till riksdagen om två år efter det att lagen har trätt i kraft med förslag om en allmän förhandsgranskning, om de föreslagna åtgärderna i propositionen inte får den enligt propositionen avsedda effekten. Utskottet har besvarat vårt uttalande med att säga att man utgår ifrån att regeringen noga kommer att följa utvecklingen på området och att regeringen återkommer till riksdagen med nya förslag, om de nu föreslagna åtgärderna skulle visa sig otillräckliga. Utskottet anser att vårt yrkande i och med detta uttalande i allt väsentligt är tillgodosett. Vi tolkar detta utskottets uttalande som ett stöd för vårt krav och utgår från att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om allmän förhandsgranskning, om de nu föreslagna åtgärderna inte får den avsedda effekten. Självfallet kommer vi socialdemokratiska kvinnor att noga följa utvecklingen och om så behövs återkomma till riksdagen med förslag.

Fru talman! Unga människor söker i dag många svar på sina viktiga frågor om livet: Varför finns man till? Vad är meningen? Vem är jag? Det är frågor om framtiden, om döden. De vill också veta hur andra har det, hur det är att vara vuxen. Dagens ungdomar är mer utsatta än någonsin tidigare. Livshållningar, normer, värderingar osv. kommer nu bl.a. från media, som är på väg att ersätta föräldrarna och skolan som normgivare. Det finns ett stort antal alternativ. Svaren på livsfrågorna ges i massmedia och i videofilmer, och det är många gånger svårt att bearbeta svaren. Dagens ungdomar är den första generationen i historien som får sig så här mycket serverat via TV, video och andra media samt dataspel. När de då söker svaren på livets frågor, om framtiden, om vuxenvärlden osv., är det inte säkert att de får de svar som de borde få. De kanske får en helt snedvriden bild av verkligheten. Många av de här miljöerna är destruktiva, och inslagen av våld och missbruk hör till vardagen. Debatten här i dag om videovåldet och förhandsgranskningen är inte den första, utan den har förts under många år. Det som Maj Britt Theorin sade var mycket bra, men jag blev förvånad över hennes slutsats, när hon accepterade att detta batteri av åtgärder skulle utvärderas. Vi vet ju hur lång tid det tar innan man ser effekterna. Jag tror inte att det t.ex. inom två år går att se om vi har lyckats åstadkomma ett bra resultat. Den här frågan har utretts ganska länge, och det har kommit många larmrapporter om hur unga skadas, men det har inte gjorts någonting för att eliminera riskerna. Om ett batteri av åtgärder skall sättas in här och nu, behövs det även en förhandsgranskning, som miljöpartiet har begärt. Dessa åtgärder räcker inte annars — de får inte den önskade effekten, utan fler ungdomar blir utslagna och mår illa. Man har också i debatten talat om föräldrarnas roll. Jag håller med om att föräldrarna har en viktig roll, men det är inte så enkelt.

Det har kommit åtskilliga rapporter om att det är de svaga som drabbas i första hand. Jag har jobbat med tonåringar som har haft sociala problem, och jag har många nätter suttit tillsammans med dem och bearbetat vad de har sett i videofilmer. Eftersom jag själv inte tittar på video har jag många gånger blivit helt chockad över deras berättelser. Jag trodde inte att tonåringar skulle behöva se sådant som de har berättat för mig att de har sett. Jag tycker att det verkligen är dags att samhället tar sitt ansvar, och inte i första hand ser till utgivarna och deras möjligheter. Det som de ger ut är ingenting som vi vill ha. Den som vill vara kreativ och skapa kan göra det inom de normer som sätts upp. Jag är också litet förvånad över att det som togs upp i debatten förra året, som också hör till frågan om rörliga bilder, inte nämns här, och det är dataspelen. I dag kunde man läsa i DN: ”Våldsamma dataspel lockar yngsta barnen.” Det har gjorts en utredning om hur barn ser på och spelar våldsdataspel. Här tävlar man t.o.m. om hur många kvinnor man kan våldta, och den som hinner våldta flest kvinnor vinner. Det gömmer sig alltså mycket våld i dataspelen. Jag har inte riktigt förstått om den frågan över huvud taget finns med i batteriet av åtgärder, men jag har inte kunnat se att den omnämns särskilt i betänkandet. Vi kanske får höra det så småningom av kulturministern. Då är frågan: Skall det bli en ny utdragen process med dataspelen, innan det görs någonting för att bemästra problemet? Vi måste lyssna mycket mer på människor som arbetar med detta. När förhandsgranskningen på biograferna infördes ville biografrörelsen ha den, då man inte klarade av det själv. Jag tror att videobranschen också vill ha förhandsgranskning, då de får svårt att klara sig utan den, med den uppsjö av filmer som serveras. Det behövs alltså både en ordentlig förhandsgranskning och ansvariga utgivare.
Ärade ledamöter! Vår riksdag gästas i dag av en delegation från det estniska parlamentet. Jag hälsar den hjärtligt välkommen till Sverige och till vår riksdag.

Fru talman! Vi har i motion Kr11 begärt att Sverige skall få en lagstiftning om allmän förhandsgranskning av samtliga videogram som utbjudes till försäljning och uthyrning. Kulturutskottet har avstyrkt motionen. Kulturutskottet menar, i likhet med konstitutionsutskottet, att en förhandsgranskning skulle innebära ett betydande avsteg från de principer som gäller på yttrandefrihetsrättens område och att det krävs mycket starka skäl för ett sådant avsteg. Vi motionärer menar emellertid att utvecklingen på videomarknaden med våldsskildringar av olika slag nu nått den omfattningen och råheten, att det finns en fast grund för att ta steget fullt ut och införa en lagstadgad allmän förhandsgranskning. Jag vill peka på att det i annat sammanhang gjorts inskränkningar när det gäller vad som får uttryckas i ord och bild. Vi har i vårt land tagit ett mycket viktigt steg i kampen mot våld och pornografi när vi förbjöd barnpornografin och olaga våldsskildringar. Det går inte att komma ifrån att många barns och ungdomars behov av spänning och skräck får dem att välja filmer som innehåller grova inslag av våld. Och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att kräva av våra barn och ungdomar att de på förhand skall kunna bedöma om de borde se den aktuella filmen. Det utökade utbudet av nytillkommande filmer gör det allt svårare för föräldrar och andra vuxna att göra sig underrättade om filmernas innehåll, och det är närmast omöjligt att utöva en kontroll över barns och ungdomars videotittande. Även om vi har en åldersbegränsning vid uthyrning av videofilmer, kan vi inte blunda för att det florerar hemmagjorda filmkopior som cirkulerar inom ungdomsgrupper. Om barn och ungdomar ägnar sig åt att titta mycket på videovåld, finns det risk för deras psykiska välbefinnande. Och inte sällan upplever de en sådan avtrappning av motståndet mot våld att de tål att se grövre och grövre inslag. Det kan på intet sätt förnekas att det åtgärdsprogram som regeringen föreslagit innehåller många viktiga och ambitiösa åtgärder för att vi skall kunna föra en aktiv kamp mot det ökande videovåldet. Men detta åtgärdsprogram kan mycket väl i berörda delar kompletteras med en lag om obligatorisk förhandsgranskning av de videogram som säljs och hyrs ut på marknaden. Vi anser att argumentet att det skulle vara en allvarlig begränsning av yttrandefriheten att införa en obligatorisk förhandsgranskning, kan tillbakavisas med det faktum att den frivilliga förhandsgranskningen i dag är av så stor omfattning att närmare hälften av samtliga filmer som kommer ut på den legala marknaden förhandsgranskas. Utskottet säger vidare att det som avgör frågan om vi skall ha förhandsgranskning i vårt land är om det är möjligt att vidta andra åtgärder som är minst lika effektiva, men som är av det slaget att de är mindre ingripande. När utskottet sedan avslutar med att uttala att åtgärdsprogrammet har goda förutsättningar att få större effekt än obligatorisk förhandsgranskning, så undrar vi motionärer självfallet vad det finns för dokumenterad eller annan grund för ett sådant påstående. På denna punkt verkade Åke Gustavsson i sitt inlägg inte heller helt säker. Vi tycker att det vore på sin plats att få en mer utförlig förklaring kring detta konstaterande. Vi motionärer har därtill mycket svårt att förstå vad det finns för skillnad när det gäller behovet av att granska om en film visas offentligt eller i våra egna hem. Våldsbudskapet är ju minst lika allvarligt i det enskilda hemmet, särskilt som utredningar visar att omkring en tredjedel av våra barn och ungdomar under 15 år ser barnförbjudna filmer på video. Herr talman! Efter att ha försökt sätta oss in i den här mycket svåra avvägningsfrågan med hänsyn till den grundlagsskyddade yttrandefriheten i vårt land, kan vi inte komma till någon annan slutsats än att intresset att ge skydd mot de skadeverkningar som våldsskildringar kan ge upphov till väger tyngre än de begränsningar i yttrandefriheten som en obligatorisk förhandsgranskning skulle innebära. Herr talman! Jag vill mot den bakgrund som jag här redovisat yrka bifall till motion Krl11.

Herr talman! Socialdemokraternas kvinnor tar här på sig ett stort ansvar — och det har Birthe Sörestedt gjort i den riktning jag anser att alla kvinnor skulle ha valt som är mödrar eller som har någonting med barn att göra. Vi får köra bil om vi har körkort. Det finns hastighetsbegränsningar. Vi borde alltså se till att det finns begränsningar när det gäller vad man får visa över huvud taget, och i första hand för barn. Man tar ifrån barnen deras barndom. Tidigare gjorde man det av nödtorft, för att de var tvungna att arbeta för sitt uppehälle och hjälpa sina föräldrar. I dag tar vi ifrån dem deras barndom, genom att vi tar ifrån dem deras känslor, deras möjlighet att känna tillit och förtröstan inför vuxna och inför framtiden. Barn tror att de på allvar skall hållas ifrån sådant som är skadligt för dem. Det tror barnen att vi ser till åt dem. Så sviker vi dem. Här måste alla effektiva krafter sättas in, och dit hör också förhandsgranskning.

Herr talman! Vi vet alla att det i dag finns stora brister i uppväxtvillkoren för många barn och ungdomar, och att livsvillkoren för många vuxna människor också är både känslomässigt och socialt torftiga. Starka kommersiella krafter är kvicka att exploatera våra behov av både kärlek och trygghet. Ett exempel är videomarknaden, där våldspornografi och extremvåld utan nämnvärt motstånd får breda ut sig. För att komma till rätta med detta har vi i vänsterpartiet under en följd av år motionerat om förhandsgranskning av film och video. Vi har faktiskt med förtvivlan åsett hur handfallet samhället har stått inför det ökade våldet. Innan jag går vidare vill jag ta upp något av vad Ragnhild Pohanka sade. Det som vi diskuterar i dag är kanske inte vad vi tycker om våldstendenserna i samhället. Jag är fullständigt övertygad om att vi alla delar den upprördhet och den avsky som Ragnhild Pohanka visade. Jag kan garantera att miljöpartiet inte är ensamt i sin förtvivlan över det allt grövre våldet i video, film osv. ; jag delar i alla fall den avskyn. Men frågan gäller ju i dag inte någon tävlan i att tycka att det här är hemskt. Frågan gäller i stället hur vi skall komma till rätta med det, vilka åtgärder vi skall ena oss om, vad vi skall ta till för att få bort extremvåld, våldspornografi osv. Vi menar att de i propositionen föreslagna åtgärderna ger en klar möjlighet att göra detta, och vi anser att de är väl värda att pröva. Men vi kommer inte att slå oss till ro med det här, och det hoppas jag att inte heller någon annan vill. Vi måste tillsammans se till att det försiggår en kontinuerlig utvärdering, och — för att tala rent ut — vi kräver naturligtvis att få se resultat. Vi kräver att man använder de här skärpta straffbestämmelserna, och vi förväntar oss att det skall ge effekt på utbudet på filmoch videomarknaden. Skulle det visa sig att det återigen blir en papperstiger, då får vi väl förnya kravet på andra åtgärder och kanske plocka fram kravet på förhandsgranskning. Men även obligatorisk förhandsgranskning har faktiskt en rad nackdelar. På grund av den utbredning som t.ex. satellit-TV uppnått, får en censur av det slaget begränsad effekt. Det är också ett otympligt instrument. Exempel från många andra länder har visat att obligatorisk förhandsgranskning, eller censur, i sig inte ger önskvärt resultat. Vi vet också hur lätt det händer att en svart marknad breder ut sig och blir oerhört svår att kontrollera. Vi tycker alltså i vänsterpartiet att de i propositionen framlagda förslagen kan innebära ett bra sätt att komma till rätta med extremvåld osv., och vi vill pröva det. Och låt oss sedan, som jag sade, tillsammans göra utvärderingar och, om åtgärderna inte är till fyllest, gå vidare med andra förslag.
Herr talman! Jag vill bara till Elisabeth Persson säga att jag stödde Birthe Sörestedt — och inte gick emot vad hon sade i sitt anförande. Om jag uttryckte mig så att det blev en missuppfattning, vill jag ta tillbaka det genast. Sedan är det inte alls fråga om att vi tävlar i att tycka att det här våldet är avskyvärt. Jag förstår inte hur ni uppfattar anföranden här, när man ger en bakgrund. Det finns olika medel, och vi menar att medlen utan förhandsgranskning och ansvarig utgivare är otillräckliga. Det sägs ofta här i kammaren att vi skall ge naturen vad den tål; jag har tagit upp detta en gång förut. Det är ungefär som att säga att nu skall naturen ligga helt utslagen. Och här har jag en känsla av att man skall ge ungdomarna vad de tål. Det är nya generationer som kommer, och vi har inte tid att vänta längre. Det är mycket bättre att vi startar med förhandsgranskningen nu. Om det sedan visar sig att den inte behövs, eller inte är lämplig, då kan man plocka bort den. Förhandsgranskning är ett effektfullt medel som vi inte har prövat, och vi vill att det skall prövas.

Herr talman! I frågan om video och våld och lagstiftning kring detta har det varit en lång kamp. Det är över tio år nu som vi hållit på med den frågan. Redan i slutet av 1970-talet var vi några stycken som insåg vad videovåldet skulle leda till, och vi försökte redan då få till stånd någon lagstiftning som skulle kunna hindra den utvecklingen. Dess värre lyckades vi inte, och därför har uthyrningen av våldsfilmer blommat ut, som vi också förutsåg, under hela 80-talet. När vi har ställt krav, bl.a. på förhandsgranskning, har det ständigt ställts upp en mängd hinder. Ibland undrar jag om det inte har varit den obotfärdiges förhinder som man har satt upp. Vi vet att det finns en mycket stark folklig opinion mot den här företeelsen i vårt samhälle. Vi vet att människor har väldigt svårt att förstå talet om att det är en yttrandefrihetsfråga. Åtminstone har jag inte haft den pedagogiska möjligheten att förklara detta för människorna. Från centerns sida är vår inställning helt klar och har varit det under många år. Jag vill hävda att det är vi centerkvinnor som har varit pådrivande i det här fallet.

Det är därför givetvis med stort intresse som jag har suttit och lyssnat på representanterna för vissa av de organisationer som var med vid det tillfället. Jag måste säga att jag har blivit besviken. Jag tycker att det är beklagligt och beklämmande att bevittna hur exempelvis de socialdemokratiska kvinnorna än en gång låter sig tillrättaföras av sina manliga partikamrater. De socialdemokratiska kvinnorna står ju här i talarstolen och talar precis så som vi centerkvinnor tycker, och det borde ju leda fram till att de skulle stödja reservationerna från centerpartiet. Men med olika krumbukter försöker de komma ifrån ett konkret ställningstagande. Birthe Sörestedt yrkade bifall till sin motion, och det är bra i och för sig, men då borde det i alla fall vara ganska logiskt att i andra hand, om den faller, rösta på reservationen. Maj Britt Theorin talar också mycket vackert men vill vänta ytterligare två år. Det kommer nog att ställas ganska många frågor till de socialdemokratiska kvinnorna. Man kan ju undra om det finns någon som efter detta tror på vad de socialdemokratiska kvinnorna kommer att säga. Jag kan försäkra att från centerns sida återkommer vi i den här frågan och närmast då i januari nästa år.

Herr talman! Jag tror inte att Gunilla André har lyssnat särskilt väl på vad som sagts här i kammaren, i varje fall inte från min och de socialdemokratiska kvinnornas sida. Jag hävdade nämligen i mitt inlägg att vi fortfarande tror att förhandsgranskning är det bästa instrumentet. Men vi har sagt — och det gjorde vi också i vår motion med anledning av propositionen — att det är en serie av bra åtgärder som föreslås. Vi menar att om nu, som propositionen säger och också utskottet säger, dessa åtgärder kommer att vara mer effektiva än förhandsgranskning, är vi inte sämre än att vi kan säga: Låt oss då pröva det. Men vi säger att i två års tid får man chansen att pröva det. Sedan får man återkomma med förslag, och då tror vi att det är nödvändigt att just komma med förslag om förhandsgranskning. Det är inte så, Gunilla André, att de socialdemokratiska kvinnorna inte vill komma åt våldsskildringarna i videogrammen, tvärtom. Jag vågar t.o.m. påstå att vi var på barrikaderna om inte före så säkert samtidigt som centerkvinnorna. Vi har agerat i de här frågorna i alla år, och vi har inte mindre intresse än någon annan att komma åt videovåldet. Jag tror och utgår ifrån att man har tilltro till oss, när vi säger här i kammaren att våra metoder hade varit annorlunda om vi haft en majoritet bakom oss. Då hade vi velat se en obligatorisk förhandsgranskning, för vi tror att det instrumentet är bäst. Men man måste kunna pröva de förslag som läggs fram. Vi har då sagt att vi är villiga att ge en frist på två år, och utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer med förslag och att det därför inte behöver göras något särskilt uttalande från riksdagen. Tilltron till de socialdemokratiska kvinnorna hoppas jag hänger samman med vår grundmurade inställning att det är nödvändigt att komma åt videovåldet. Vad som diskuteras i dag är de olika metoderna, och vi har fortfarande kvar vår uppfattning att vi tror att förhandsgranskning hade varit bättre, men vi är beredda att pröva under en kortare tid de instrument som föreslås. Som jag noga sade ifrån tidigare: Om den lagstiftning och den skärpning till två år som har föreslagits i propositionen inte tillämpas, då är det en tandlös tiger vi har fått. Förutsättningen är självklart att man kommer att tilllämpa lagstiftningen ordentligt, och så får vi då se vad som händer. Alla tillsammans skall vi, tycker jag, ta vårt ansvar — som föräldrar, som kvinnor och som riksdagsledamöter — och se till att äntligen bli av med det förråande videovåldet.
Herr talman! Jag kan försäkra Maj Britt Theorin att jag lyssnade mycket uppmärksamt. Det är riktigt, som Maj Britt Theorin säger, att centerkvinnorna och de socialdemokratiska kvinnorna har kämpat på samma barrikader under många år i den här frågan. Jag har hyst mycket stor respekt för det fina arbete som ni har gjort för att försöka påverka utvecklingen. Men det är ju inte ord som gäller, utan det är handling. Därför är jag — jag måste tillstå det — besviken på att de socialdemokratiska kvinnorna inte följer upp den uppfattning som de bevisligen har och röstar på reservationen.
Herr talman! Jag kanske skall klarlägga att den reservation som Gunilla André talar om har mycket kraftfullt tillbakavisat vårt förslag om en prövningstid av två år. För oss är detta fortfarande centralt och viktigt, och vi menar att vi har stöd i utskottets skrivning om att regeringen skall återkomma i frågan, om de avsedda effekterna inte uppnås, vilket också står i propositionen. Vi finner det viktigare än att demonstrera och säga nej till vår egen grundtanke och följa centerkvinnornas förslag. Gunilla André, jag tycker inte att vi skall vara besvikna. Vi har samma mål, och låt oss då arbeta tillsammans. Är det nödvändigt om två år, står vi på barrikaderna och har samma krav igen.
Herr talman! Nej, Maj Britt Theorin, det är ingen demonstrationspolitik från vår sida. Det som de socialdemokratiska kvinnorna ställer sig bakom är en avsikt att försena och försinka en lagstiftning på det här området. Som jag har sagt tidigare beklagar jag det mycket. Men eftersom vi centerkvinnor kommer att fortsätta att driva den här frågan finns det möjligheter till ett omtänkande innan de här två åren har gått.

Herr talman! Miljöpartiet är faktiskt alldeles ensamt om att väcka motion med anledning av regeringens proposition om Statlig garanti för genomförandet av 1990 års Ryttar-VM i Sverige, dvs. i Stockholm. Regeringen vill ha grönt ljus från riksdagen för att låta staten stå som ekonomisk garant för högst 25 milj.kr. för att säkra genomförandet av denna tillställning. Det är inte en tillfällighet som får oss att reagera på ett dylikt erbjudande från regeringen. Miljöpartiet de gröna har i sin syn på idrotten och sporten i allmänhet, bl.a. i sitt idrottsprogram, framhållit vikten av att stödja breddidrotten och människors egna aktiviteter inom sin sport. Vidare vill vi sträva efter aktiv utjämning mellan könen när det gäller resurser som ställs till förfogande för de olika sporterna. Det är helt klart att de manliga sportgrenarna favoriseras. Inte minst på ridningens område har vi verkat för ökat stöd till flickorna, bl.a. för att det är en nyckelsport för flickor, med stort deltagande. Vi har också velat tona ned satsningar på arenasporterna via spel och dobbel. Där spelar Tipstjänst en stor roll. Vi har också ganska nyligen medverkat till att höja LOK-stödet till idrotten från 12 till 17 kr. Det rör sig om sammanlagt 23,5 milj.kr. mer än regeringen ville satsa vid det tillfället. Den summan överensstämmer ganska väl med den nu aktuella garantisumman. Trots vår reserverade hållning till stora sportjippon, i huvudsak till lyst för den passiva publiken, till näringslivets förtjänst och den internationella turismens båtnad, går vi med på en begränsad garantisumma, men då som en engångsföreteelse. Vi anser att regeringen fortsättningsvis bör inta en restriktiv hållning till garantier som gäller stora internationella och kommersiella arrangemang, vilka i första hand tjänar näringslivets och turistsektorns intresse. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Att storleken på den av oss accepterade garantisumman är 5 milj.kr. beror på att den av Svenska ridsportens centralförbund utsedda nationalkommittén själv i sin kostnadsbudget satt upp en reserv för oförutsedda utgifter på motsvarande summa, alltså 5 milj.kr. i en total kostnadsbudget omfattande 87,3 milj.kr. Det hade givetvis varit bäst om arrangörerna hade tecknat marknadsmässiga försäkringar för att fullt ut gardera sig mot oförutsedda utgifter och inte förlita sig på statligt stöd. Avslutningsvis yrkar jag bifall till min reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande om den statliga garantin och avslag på reservationerna. I reservationerna talas det om restriktivitet. De statliga garantierna till så dana här evenemang har verkligen skett med en utomordentlig restriktivitet hittills, och det finns inga tecken som tyder på en mindre restriktivitet i framtiden. När det gäller de Olympiska spelen, som olika arrangörer i Sverige har sökt, är statliga garantier en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna söka dessa spel. Den här ryttarbegivenheten arrangeras nu för första gången i den form som den kommer att få. Den har nästan karaktären av ett världsevenemang, i likhet med i varje fall en vinterolympiad. Det är dessutom värt att notera att det är fråga om en garanti. Det är inte fråga om ett bidrag. Så vitt jag känner till har icke staten tidigare kommit i den situationen att man har behövt betala ut några garantibelopp. Jag har litet svårt att se motsättningen mellan breddidrott och det intresse som finns ur turismens synpunkt för sådana här stora arrangemang. Om vi bekänner oss till en internationell idrottsverksamhet medför det idrottsutbyte över nationsgränserna. Evenemang där alla länder i världen har möjlighet att delta leder med naturnödvändighet till mycket stora arrangemang. Inte är det något fel att dessa arrangemang drar hit människor ifrån andra länder som turister och besökare. Jag tycker inte att man skall se detta som en motsättning eller som något negativt. Det är faktiskt två goda ting som kompletterar varandra. Min förhoppning är att denna garanti är ett bra sätt för staten att visa en positiv inställning både till turistnäringen och till ridsporten. Naturligtvis kan man också ha förhoppningen att garantin icke behöver utnyttjas.
Herr talman! Om garantin inte behöver användas, tycker man att det kunde vara lämpligt att använda de medel som finns till marknadsmässiga försäkringar. Om garantilöftet måste infrias kan det i värsta fall röra sig om 25 milj.kr. Detta är en sport som är speciell på det sättet att det finns hästar som är oerhört känsliga. Det kan bli epidemier bland dem. Det kan uppstå problem med transporter till Sveriger vid detta tillfälle osv. Om löftet måste infrias är det en mycket stor summa som staten ikläder sig ansvaret för. Den är lika stor som den som regeringen inte ville tillföra idrotten tidigare under året.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande om ny summarisk process. Summarisk process är ett uttryck som brukar användas för handläggning av mål om lagsökningar, betalningsförelägganden och handräckning. Den summariska processen handhas för närvarande av tingsrätterna och förfarandet är nästan uteslutande skriftligt. Genom den summariska processen skall den som har ett krav mot någon snabbt, billigt och enkelt kunna få detta fastställt av tingsrätten. Med tingsrättens avgörande som grund kan man sedan begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Antalet mål i den summariska processen är i dag över en halv miljon om året. Inom justitiedepartementet upprättades 1988 en promemoria om den summariska processen. I departementspromemorian föreslås att den summariska processen skall bli enklare och mer enhetlig än nu och att handläggningen skall flyttas till kronofogdemyndigheten. När det gäller en mer enhetlig lagstiftning för lagsökning och betalningsförelägganden har vi i folkpartiet inget att invända. Det kan t.o.m. vara önskvärt med en sådan här förändring. Men när det gäller att nu besluta om att förflytta verksamheten till kronofogdemyndigheten ställer vi oss tveksamma. Det finns flera skäl till det. Ett skäl är justitiedepartementets nonchalanta handläggning av stora viktiga frågor, av vilka summarisk process är en. Men låt mig också ge ett annat exempel. För ett par år sedan lät departementet utarbeta en idéskiss. Den togs fram utan någon parlamentarisk förankring. Idéskissen handlade om radikala förändringar av domstolsorganisationen i Sverige. Generellt uttryckt kan man säga att Domstolssverige kraftfullt opponerade sig och att man tvingades avrunda frågan på ett värdigt sätt. Därför tillsattes en parlamentarisk domstolsutredning. Domstolsutredningen har nu fått ett uppdrag att se över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Bl.a. betyder det att domstolsutredningen diskuterar om man kan pressa ner mål från överinstans till underinstans, om man skall införa prövningstillstånd och liknande. Trots det pågående arbetet driver regeringen, tillsammans med kommunisterna och miljöpartiet, igenom att en hel domstolsverksamhet, nämligen försäkringsrätterna, skall flyttas in i en överinstans. Detta sker utan att den sittande domstolsutredningen ges möjligheter att ha synpunkter på denna centrala fråga. Nu kommer nästa förslag, summarisk process, som också har stor betydelse för domstolarnas organisation och arbetssätt. Även i den här centrala frågan driver regeringen, den här gången enbart med kommunisternas hjälp, igenom frågan utan att domstolsutredningen får möjlighet att göra en samlad översyn och pröva andra vägar än de styrda som ett förslag i en departementspromemoria utgör. Det som är beklagligt är att regeringen först tillsätter en domstolsutredning som är parlamentariskt sammansatt och dessutom kompletterad med ett flertal experter och sedan vingklipper denna utredning genom att i flera stora och viktiga frågor som berör domstolsverksamheten driva igenom förändringar med kommunisternas hjälp. Kommunistiska lösningar förkastas överallt i Europa, men den socialdemokratiska regeringen i Sverige genomför förändringar inom rättsväsendet med hjälp av kommunisterna och deras tänkande. Är det något som har kännetecknat kommunisterna och de kom munistiska staterna så inte är det rättskänsla eller önskan att bygga upp ett förtroende för rättsväsendet. Herr talman! Regeringens förslag i anledning av det pågående buggningsmålet är ett annat exempel där viktiga rättssäkerhetsfrågor får en snabb och nonchalant behandling. Man hoppas att något parti skall haka på. Åt vilket håll är vi egentligen på väg? Departementspromemorior tas fram som styrmedel för stora, viktiga förändringar inom rättsväsendet. En utredning som tillsatts får inte göra den grundliga översyn som vore rimlig. En viktig förändring av rättegångsbalkens regler tas fram i all hast, med en remisstid som är så kort att hälften av de remissinstanser som yttrar sig inte hinner svara skriftligen, utan de svarar muntligen. Finns det något område i Sverige där regeringen borde söka breda, genomtänkta lösningar är det vid förändringar av det svenska rättsväsendet. Så sker inte i dag, utan regeringen vilar sig mot kommunistiskt tänkande i de här frågorna när besluten fattas i kammaren. Jag tycker att Sverige är på väg åt fel håll, om det är så här rättsväsendet skall förändras i Sverige. Vi i folkpartiet anser att det vore rimligt om de förändringar som skall göras inom rättsväsendet fick prövas av domstolsutredningen, så att förslagen får en genomtänkt analys och så småningom en bred parlamentarisk förankring. Det är detta vi föreslår i vår reservation nr 1, vilken jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 31 behandlar den summariska processen. Den summariska processen är ett samlingsnamn för handläggning av mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vid tingsrätterna. Den som har krav mot någon annan skall kunna få detta snabbt och enkelt och billigt fastställt av tingsrätterna. Därefter kan utmätning eller annan verkställighet begäras hos kronofogdemyndigheten. I propositionen föreslår man nu en helt ny summarisk process, trots att den nuvarande ordningen fungerar mycket väl på de flesta tingsrätter. Handläggningen föreslås flyttas till kronofogdemyndigheterna — orsaken skulle vara en enklare och mer enhetlig hantering. Herr talman! Vi moderater yrkar avslag på propositonen. Det kan vid första anblicken kanske verka underligt, eftersom vi från moderat håll alltid framhållit vikten av rationaliseringar och besparingar i den offentliga sektorn. Jag vill dock peka på flera starka skäl, som gör att vi yrkar avslag på detta förslag. För det första har vi moderater den inställningen att man aldrig kan få tumma på rättstrygghetsfrågor i ovist besparingsnit. För det andra ställer vi oss högst tveksamma till att propositionens förslag verkligen ens i det långa loppet kommer att medföra besparingar. Man kommer att behöva anställa personal, och man har från kronofogdemyndigheten redan begärt ungefär 50 miljoner för datorisering. De dataregister man här kommer att föra medför att även alla de småskulder och ganska harmlösa saker, som i dag handläggs på tingsrätterna, kommer att föras in i ett stort register, vilket medför risker för den enskilde att bli ”felförd”. Vi vet alla att den risken i dag är uppenbar. Alla dylika stordataregister inbjuder till missbruk och samköring av olika slag. Även inlärningsperioden kommer att ta sin tid, med fördröjning av ärenden som följd. Jag vill slå fast att det inte är något problem i dag för de flesta tingsrätterna att handha dessa frågor som man haft vana vid att handskas med sedan slutet av 40-talet. Personal, som i dag sköter dessa ärenden på tingsrätterna, har klart uttalat att man inte kan tänka sig att flytta över till kronofogdemyndigheterna i residensstäderna. De bor i dag i de orter där tingsrätterna är belägna. Det kan tyckas att förslaget till ny summarisk process inte skulle betyda så mycket för tingsrätterna. Men när jag erfar att man även diskuterat att eventuellt kunna överföra t.ex. bouppteckningar till länsstyrelser och/eller inskrivningsärenden till lantmäteriet blir åtminstone jag ytterst betänksam. Det betyder en utarmning av de små tingsrätterna. Så småningom kanske slutet blir ”länsdomstolar”, med allt det skulle innebära för den enskilda människan. Det skulle även få konsekvenser för landsbygden. Alla talar i dag om en levande landsbygd, men många beslut som fattas får rakt motsatt effekt. Varför vill socialdemokrater och vpk här inte ge oss en helhetsbild, när man ändå har en utredning på gång? Varför vill man från socialdemokratiskt håll inte gå med på den vidgade utredningen, när domstolsutredningen ändå är tillsatt? Det måste finnas en underliggande mening, och den skrämmer mig om den är att på sikt urholka tingsrätternas möjligheter att bli kvar i landsorten. Jag känner också en viss tvekan att sammanföra den utredande och exekutiva verksamheten till samma organ. De ärenden, där svaranden nekar, måste visserligen även i fortsättningen gå till tingsrätt. Många mål kommer även i fortsättningen att hänvisas till och tas upp i tingsrätten. Men den stora faran ligger i att människor inte tror de kan överklaga om kronofogdemyndigheten kommer med krav. Det är faktiskt många äldre människor som i dag får god hjälp av våra tingsrätter. Jag har ringt runt litet och frågat och fått en klar bild av att människor känner att de inte vet så mycket, utan behöver hjälp. Men när man skall slåss med ett dataregister eller med papper, då är den enskilda människan illa ute. En domstolsutredning är tillsatt. Vi moderater anser att det är av den allra största vikt att alla beslut som berör utredningen i någon form verkligen behandlas i ett sammanhang och att inte småbitar bryts ut som i detta fall. Att nu överföra den summariska processen från tingsrätterna till kronofogdemyndigheten vore att föregripa den översyn av de allmänna domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation, som den nyligen tillsatta domstolsutredningen har till uppgift att göra. I stället bör domstolsutredningen få tillläggsdirektiv att utreda var den summariska processen skall handläggas. Med anledning av motionerna Ju24, Ju25, Ju26 och Ju402 avstyrker jag bifall till propositionen och yrkar bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Är det klokt att fatta beslut om en del innan vi kan överblicka helheten? Det är verkligen en berättigad fråga när det gäller ärendet om den summariska processen, dvs. lagsökning och betalningsföreläggande. I centerpartiet tycker vi att helhetsmönstret bör vara klart innan en del läggs på plats. Under fem år har centern drivit kravet om en översyn av rättsskipningens organisation. Det saknas enligt vår uppfattning en övergripande principiell målsättning när det gäller förändringar av verksamheten. I och för sig välmotiverade ändringar kan leda till oönskat resultat i ett helhetsperspektiv. I höstas tillsatte regeringen äntligen den utredning som har till uppgift att göra en översyn av domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Att i detta läge fatta beslut om en del, nämligen den summariska processen, som regeringen föreslår, tycker vi i centerpartiet är helt bakvänt. Under behandlingen av förslaget här i riksdagen har också glädjande nog andra partier låtit sakskälen tala. Enligt vår mening föreligger det en uppenbar risk att en överflyttning av den summariska processen från tingsrätterna till kronofogdemyndigheterna kommer i konflikt med målsättningen om lokal förankring av rättsskipningen, en målsättning som hitintills alla sagt sig värna om. Jag vill åberopa den myndighet som obestridligen har störst sakkunskap på området, nämligen domstolsverket. Här följer ett direkt citat ur verkets remissyttrande över promemorian som propositionen bygger på: ”Att flytta den summariska processen till KFM är en åtgärd som för tingsrättens del får långtgående konsekvenser. Enligt verkets mening blir det — om inte åtgärder av annat slag vidtas — nödvändigt att gå fram med en domkretsreglering som berör ett ganska stort antal tingsrätter, varvid en del av dessa måste läggas ned. En sådan försämring av den lokala förankringen och de nackdelar som det i övrigt innebär för den berörda personalen är omständigheter som enligt DV måste tillmätas stor betydelse vid en samlad bedömning av lämpligheten att flytta denna sidofunktion. Av vad tidigare anförts framgår att det i vart fall får anses tveksamt om förslaget kommer att innebära några besparingar. Mot denna bakgrund har DV funnit att en överflyttning av den summariska processen till KFM inte har så påtagliga fördelar att förslaget bör genomföras. Vid detta ställningstagande har DV lagt särskild vikt vid att denna sidofunktion har stor betydelse när det gäller tingsrätternas lokala förankring.” Tyvärr har inte regeringen lyssnat till dessa tungt vägande sakargument. I centerreservationen nr 2 i detta betänkande, vilken jag yrkar bifall till, redovisas skälen till att vi yrkar avslag på propositionen och föreslår att domstolsutredningen erhåller uppgift att ta med denna fråga vid en helhetsbedömning. Jag kan inte förstå brådskan i detta ärende. Eventuella kostnadsbesparingar är helt försumbara. Rimligen bör inte heller arbetssituationen vid Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter vara ett skäl för att ta bort den summariska processen från de övriga 94 tingsrätterna, som bevisligen klarar av arbetsuppgifterna på ett mycket bra sätt. Det är också förvånande att den berörda personalens synpunkter inte vunnit något gehör. Jag måste säga att misstanken ligger mycket nära till hands att anledningen till detta är att det här rör sig nästan uteslutande om kvinnor. Kvinnornas åsikter anses inte så mycket värda, tydligen. Kvinnorna får finna sig i att flytta från de 97 tingsrätterna till de 24 kronofogdemyndigheterna. I annat fall får de sluta sin anställning. Eftersom vi vet att de flesta kvinnor är lokalt bundna och inte kan flytta, kommer deras kompetens att försvinna från denna verksamhet. Är detta månne inräknat i regeringens kalkyl som justitieministern nu preciserat till minst 10 milj.kr. per år? Hur har regeringen för övrigt kommit fram till denna siffra? Kan vi här och nu få en redogörelse för de plusoch minusposter som leder fram till denna bedömning? Jag vill slutligen nämna att i det fall centerreservationen inte vinner kammarens bifall kommer centergruppen att i andra hand rösta på reservation 1.

Herr talman! Bakgrunden till denna proposition har andra redan nämnt och jag skall inte ta upp den. Miljöpartiet har i och för sig ingenting emot att det sker en förenkling av den summariska processen. Men vi anser mycket starkt att tingsrätterna även i fortsättningen bör handlägga dessa mål. Regeringen bör därför återkomma med ett nytt förslag till lag om summarisk process så snart som möjligt, där handläggningen föreslås ske vid tingsrätterna. Det finns en rad skäl till att vi yrkat avslag på propositionen. Många av argumenten är redan framförda från denna talarstol från andra partier. Jag skall ändå upprepa dem för det är de väl värda. För det första är det viktigt att behålla den lokala förankring som tingsrätterna står för. Skall man överföra den summariska processen från 97 tingsrätter till 24 kronofogdemyndigheter, är det uppenbart — det kan var och en räkna ut — att det blir en försämring av rättsskipningens lokala förankring. För det andra kan en överföring av ärenden från tingsrätterna faktiskt, som redan är nämnt, få till följd att tingsrätterna i mindre orter helt enkelt kommer att läggas ned. Det har också uttryckts stor oro från de mindre tingsrätterna, eftersom den summariska processen i många fall utgör en ganska stor del av den totala ärendemängden. För det tredje anser vi i miljöpartiet att det är en viktig princip att kronofogdemyndigheterna inte skall handlägga judiciella frågor. Dessa frågor skall även i framtiden ligga på domstolsväsendet. För det fjärde bygger förslaget i propositionen på att kronofogdemyndigheterna måste få personell förstärkning för att klara av dessa uppgifter. Enligt de uppgifter vi har fått , och vi har faktiskt gått ut till alla tingsrätter och frågat, finns det inget intresse av att flytta över till kronofogdemyndigheten. Det var bara fyra stycken som förklarade sig vilja följa med eller kunde tänka sig att följa med. I stället får man förmoda att det kommer att ta mycket lång tid innan kronofogdemyndigheten har byggt upp den kompetens och den erfarenhet som i dag finns hos tingsrätterna. Samtidigt kalkyleras det i propositionen med en besparing på ca 10 miljoner i samband med reformen. Det går inte riktigt ihop. Enligt förslaget skulle 80 96 av ärendena ligga på databand, och det kom mer enligt de uppgifter vi har fått att ta cirka fem år innan ADB-hanteringen på databand är helt genomförd. Att det då blir övergångsproblem är alldeles självklart. För det femte är det, som redan har framförts, helt fel att föregripa den nu sittande domstolsutredningen. För att man skall kunna göra en helhetsbedömning bör även den summariska processen ingå i den översyn man nu gör av domstolssystemet. Förslaget kan alltså starkt ifrågasättas både från rättssäkerhetssynpunkt, vilket är det viktigaste, och från effektivitetssynpunkt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation nr 3, och jag vill också meddela att vi om den faller kommer att stödja reservation nr 1.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 31 behandlas regeringens proposition nr 85 om ny summarisk process. Förslaget innebär att lagen om lagsökning och betalningsföreläggande samt lagen om handräckning upphävs. De sammanförs till en ny lag om betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogdemyndigheten föreslås bli handläggare av den nya summariska processen i stället för tingsrätterna. Utskottet tillstyrker regeringens förslag, och jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 31 och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet. Av meddebattörernas tidigare inlägg här i dag framgår att debattintresset mindre riktar sig mot förslagets sakliga innehåll men desto mer tar sikte på frågan om de små tingsrätternas överlevnad, en fråga som egentligen inte alls är aktuell. Frågan om förändringen av den summariska processen har en lång utredandets historia, och man måste alltså säga att frågan är väl genomlyst. Låt mig ge några exempel. I en PM år 1972 inom justitiedepartementet föreslogs att lagsökning och betalningsföreläggande skulle slås ihop till en process och hanteringen flyttas till kronofogdemyndigheten. Detta fullföljdes då inte. I en PM år 1977 inom justitiedepartementet föreslogs att hela lagsökningsförfarandet skulle reformeras men att det skulle vara kvar i tingsrätterna. Förslaget fick vila i avvaktan på rättegångsutredningens pågående arbete. När överexekutorsorganisationen 1982 upphörde diskuterades på nytt en sammanläggning av de båda processerna och ett infogande av lagen om handräckning. Detta förslag fick återigen vänta i avvaktan på rättegångsutredningens arbete. År 1982 föreslog rättegångsutredningen ändringar i processen, men utredningen ville ha handläggningen kvar vid tingsrätterna. Efter remissbehandling lämnades denna fråga utanför det fortsatta reformarbetet. Ett skäl till att regeringen har avvaktat med den nu aktuella reformen har varit pågående arbete med ändrad kronofogdeorganisation. Denna nya or ganisation blev klar 1988 och är alltså av sådan art att de föreslagna ändringarna kan genomföras. Herr talman! Lagutskottet har till justitieutskottet lämnat ett yttrande rörande förslaget till ny summarisk process. Det är ett intressant yttrande. En bred majoritet i utskottet ställer sig bakom förslaget. Endast centerpartiets och miljöpartiets representanter anförde avvikande mening. Majoriteten i lagutskottet uttalade bl.a. att det är angeläget ”att rättsordningen erbjuder borgenärerna ett snabbt, billigt och enkelt förfarande för att de skall kunna få sina fordringar indrivna — — —. Ett ineffektivt system för indrivning för sålunda lätt med sig att den allmänna betalningsmoralen i samhället försämras, — — — Brister i indrivningssystemet medför att borgenärerna tvingas ställa upp mera oförmånliga villkor än vad som eljest skulle varit fallet, något som drabbar både de försumliga gäldenärerna och dem som betalar i tid.” Lagutskottet säger vidare att lagsökningslagen för närvarande inte fullt ut tillgodoser kraven på snabbhet, effektivitet och låga kostnader. En annan betydande nackdel är enligt lagutskottet att borgenären först tvingas utverka en exekutionsurkund hos tingsrätten för att därefter vända sig till kronofogdemyndigheten för att få den verkställd. Det är enligt lagutskottet tämligen tidsödande. Utskottet ser därför ”med tillfredsställelse att regeringen nu framlagt förslag till en ny ordning för den summariska processen”. Lagutskottet framhåller vidare att ”den reform av exekutionsväsendet som genomfördes år 1988 har skapat förutsättningar för att kronofogdemyndigheterna skall kunna svara för handläggningen av den summariska processen”. Herr talman! Osökt inställer sig här frågan varför det inte var möjligt att få lika bred majoritet i justitieutskottet bakom ett förslag, som av lagutskottet fått så bra omdömen. En huvudtanke i förslaget är att göra det enklare för vanligt folk. En annan är att öka effektiviteten genom att beslut och verkställighet i de klara fallen läggs hos samma myndighet. Det behövs i det enkla fallet bara en ansökan till kronofogdemyndigheten, som efter hörande av svaranden kan fastställa sökandens rätt om den inte bestrids av svaranden. Verkställigheten följer i normalfallet automatiskt, och här tjänar den enskilde på förenklingen. Det behövs alltså bara en ansökan och inte som nu först en till tingsrätten och därefter, sedan ärendet handlagts, ytterligare en till kronofogdemyndigheten. Att processerna slås samman gör det också rättssäkrare. Risken för formfel bör rimligen bli mindre. I värsta fall kan någon förlora sin rätt genom svårigheten att tillämpa krångliga bestämmelser. Det är angeläget att understryka att tingsrätterna även fortsättningsvis skall handlägga de ärenden som är tvistiga. Av direktiven till domstolsutredningen framgår att tyngdpunkten i den framtida rättsskipningen skall ligga i första instans, alltså tingsrätterna. Bakom detta ligger synsättet att domstolarna skall ha en stark lokal förankring och ett vitalt lekmannainflytande. Det är mot den bakgrunden ytterst märkligt att centern grundar sin reservation på argumentet att överflyttningen av den summariska processen leder till nedläggning av tingsrätter. Liknande tankar förs fram av miljöpartiet. Det finns inte, som justitieminister Laila Freivalds framhöll i ett frågesvar i kammaren i tisdags, några aktuella planer på domstolsnedläggningar. Enligt reservationerna 2 och 3 av centern resp. miljöpartiet är ett tungt vägande skäl mot överflyttningen av den summariska processen att handläggningen innehåller judiciella inslag, alltså rättsskipning. Sådant skall vara förbehållet domstol. Utskottsmajoriteten har en annan mening beträffande frågan om rättsskipningen och ser inga hinder mot att kronofogdemyndigheten handlägger de otvistiga målen och samtidigt svarar för verkställigheten. Det är just en av fördelarna med den föreslagna ordningen. För sin uppfattning har också utskottet stöd hos lagrådet. Även lagutskottet tillstyrker förslaget och delar inte de invändningar som anförs i reservationerna 2 och 3. Mot bakgrund av de debatter som förts i andra sammanhang kring betydelsen av att följa lagrådets uppfattning, är det uppseendeväckande att reservanterna så envist hävdar sin ståndpunkt. Den av folkpartiet och moderaterna undertecknade reservation nr 1 använder inte det judiciella argumentet. Det är således endast centern och miljöpartiet som förfäktar en uppfattning på tvärs mot lagrådets. De partier som yrkar avslag på propositionen brukar ofta uttala sig för att den offentliga sektorn skall drivas effektivt. De anser att produktiviteten är för låg. Här finns nu ett förslag som ger ca 10 milj.kr. i besparing. Förslaget är dessutom väl utrett — en fråga som varit föremål för överväganden sedan 1963 kan knappast sägas vara ett hastverk. Partierna har alltså chansen att leva upp till sina effektivitetsambitioner. Då sviktar emellertid beslutskraften och man samlar sig till ett yrkande om att frågan skall utredas ytterligare — nu av domstolsutredningen som får bli den livboj man famlar efter för att slippa ta ställning. Och detta trots att både moderaternas och folkpartiets kamrater i lagutskottet sagt att förslaget är bra. Det förhåller sig något annorlunda med centern. Man har tydligen bestämt sig för att man skall avstå från den här effektiviseringen för att kunna hävda att centern slår vakt om landsbygden. De små tingsrätternas överlevnad skall garanteras av att de även fortsättningsvis skall handlägga den summariska processen.

Herr talman! Jag vill först helt kort till Göran Magnusson säga att lagutskottet har tagit fasta på propositionen och har inte behandlat helheten. Det är något som förtjänar att framhållas. Göran Magnusson säger att vi inte har tagit ställning: de små tingsrätterna kommer inte att försvinna. Tvärtom har justitieministern här sagt att de skall få vara kvar. Men då förstår jag inte brådskan med alla de här små stegen. Faktum är att det ändå fanns en idéskiss där man hade gått mycket långt, en idéskiss som de flesta har opponerat sig mot med all kraft. Ändå har vi sett hur man bit för bit genomför de här små stegen som tillsammans naturligtvis gör att det blir en helt förändrad situation för våra tingsrätter. Det är inte aktuellt i dag, men det kommer att medföra stora förändringar i morgon. Varför har man så bråttom, Göran Magnusson, att man inte kan vänta på en helhetsutredning? Varför är det så nödvändigt att ta bit för bit när man ändå skall göra en stor översyn? Jag är orolig, och Göran Magnusson har ingalunda stillat min oro med det han här framförde. Alla partier har sagt att det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att de lagliga instanserna är så nära människorna som möjligt. Ändå strävar socialdemokraterna med hjälp av kommunisterna att ta steg för steg från detta. Vi har sett hur nedläggning av postkontor, apotek, konsumbutiker, en och annan ICA-affär, skolor och försäkringskassor börjar uttunna den levande landsbygd som alla säger sig stå bakom. Om Göran Magnussons små steg får fortsätta är jag rädd att det i förlängningen blir tingsrätterna. Nästa steg blir hanteringen av bouppteckningar eller något annat. Jag vill ha svar Göran Magnusson. Varför har socialdemokraterna och vänsterpartiet så bråttom?